Fru talman! Vad jag är ute efter är att vi skall säga vad vi tycker om den här typen av medier. Jag kan stå här i riksdagen och visa upp detta för kulturministern, men det finns en opinion i Sverige som vill komma till rätta med kvinnoförnedrande bilder. Det finns redan forskning som visar hur det är, nämligen att kvinnor framställs som offer, i synnerhet i kvällspressen. Det finns väldigt mycket medieforskning som visar att vi påverkas. Det är självklart att vi påverkas, därför att annars skulle inte denna lukrativa marknad finnas. Vad skall vi då göra för att åstadkomma självsanering?

Fru talman! Jag vill tacka så mycket för svaret. Jag känner att det under alla dessa ord finns en syn som vi har gemensamt på att det är väldigt hemskt med allt det våld som förekommer. Jag blev upprörd när jag läste att kammarrätten hade accepterat att filmen Desperado får visas för 15 åringar nu på fredag här i Stockholm. Jag läste också hur censorerna vid Statens biografbyrå bedömde filmen: Mängder av personer mejas ner i närmast orkestralt utformade maskingevärsmassakrer. Man tyckte att det var blodigt. Men i kammarrätten accepterar man den. För mig känns det ungefär så här: Om vi inte har tillräckliga lagar och förordningar måste vi ta itu med det här. Jag tror inte att någon egentligen har nytta av att se sådant här, framför allt inte våra barn och ungdomar. Eftersom åldersgränsen är så låg som 15 år är det väldigt allvarligt. Jag blir glad över det kulturministern säger om skolan. Vi skall göra bra film utan våld. Men hur blir det med trovärdigheten inför ungdomarna när vi sedan offentligt visar brutala filmer? Barn och ungdomar gör inte ofta som vi säger utan som vi gör. Visar vi politiker med lagstiftning vår attityd, att vi accepterar det här och tycker att det är litet kultur i det, hur skall de kunna tro att vi menar allvar med de övriga satsningar som vi gör? Är vi överens om att dagens förordningar inte är tillräckliga och att vi behöver göra något?

Fru talman! Det är vi överens om. Jag och mitt parti har under många år drivit frågan om förhandsgranskning. Men vi vet att nu när allting är så oerhört utvecklat är det svårt. Jag tänker på de barn och ungdomar som inte har fått några grundvärderingar hemma och som använder mycket av sin tid till att titta på film. Jag är så rädd för att hela deras människosyn formas utifrån det de ser. Ofta är det så att ingen vill identifiera sig med offret, utan man identifierar sig med den som begår våldshandlingen. Vi har i denna riksdag varit överens om - bara som en jämförelse - att driva en restriktiv alkoholpolitik. Vi vill att man skall ha fyllt 20 år för att gå till Systemet. En ungdom är inte mogen för alkohol. Jag känner exakt likadant när det gäller våld. Jag känner att en ung människa inte är mogen invändigt att ta till sig det här.

Fru talman! Jag är väldigt glad för att kulturministern så här öppet i princip uppmanar oss att använda möjligheten att ringa och höra av oss. Det är väldigt effektivt. Samtidigt ser jag att vi som lagstiftare och politiker på något sätt är föregångare för den attityd som finns i samhället för en viss sak. Jag är samtidigt glad över att vi är överens om att det inte är tillräckligt bra som det är. Då får vi naturligtvis hjälpas åt. Har vi som mål att det skall bli bättre och att vi inte skall behöva se förråande våld som glorifieras på TV, må vi försöka hjälpas åt att hitta medlen för att nå vårt mål. Jag ser goda möjligheter till det.

Fru talman! Mikael Odenberg har frågat mig om jag mot bakgrund av SSI:s rapport En bedömning av hälso och miljösituationen i gruvsamhället Krasnokamensk kan lämna riksdagen ytterligare information i ärendet. oktober 1995. Av rapporten framkommer att delegationen förutom egna observationer även diskuterat hälso och miljösituationen vid urangruvområdet och Krasnokamenskområdet i övrigt med ett antal lokala och centrala myndigheter samt ministerier. Delegationen hade möjlighet att i begränsad omfattning göra vissa egna mätningar. Delegationen var helt fristående från Miljödepartementet. Frågor om rapportens innehåll bör därför ställas direkt till delegationen. Enligt uppgift har riksdagens näringsutskott denna förmiddag fått information om uranbrytningen i Krasnokamensk direkt från SSI. Jag har för närvarande inte för avsikt att föreslå regeringen att vidta några åtgärder. Regeringen följer dock noga miljösituationen i olika länder när det gäller uranbrytningen.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret på frågan. Jag vill bara påpeka att det ligger en viss logik i att ställa frågan till miljöministern. Anledningen till att delegationen reste till Krasnokamensk var frågor som Miljödepartementet hade ställt till Statens strålskyddsinstitut. SSI är också regeringens myndighet. SSI har lämnat sin rapport från studiebesöket till Miljödepartementet, inte till riksdagen. Det är bakgrunden till att jag ställt frågan. Det är riktigt att näringsutskottet i dag fått en redovisning. Eftersom riksdagen inte kan gå på näringsutskottets sammanträden vill jag inte undanhålla kammaren slutsatserna i SSI-rapporten. Jag skall, fru talman, be att få citera några nyckelmeningar. Man gör följande bedömning av hälso och miljösituationen i Krasnokamensk: "Utifrån dessa uppgifter och vad gruppen sett bedömer vi att situationen inte skiljer sig från vad som kan anses normalt vid industriell verksamhet av denna storlek. - När det gäller hälsoläget i stort finns det inget som talar för att detta skulle vara sämre än i Ryssland för övrigt. De uppgifter vi tagit del av antyder snarare att man i många avseenden har en bättre situation än övriga landet. - I samband med vårt besök i gruvorna konstaterades att arbetsmiljön där är relativt god jämfört med vad som råder i andra ryska gruvor. - När det gäller den yttre miljön, så finns det ett omfattande regelverk för styrning och kontroll. Restprodukter från såväl uranutvinning som koleldning tas om hand på ett, som vi uppfattade det, adekvat sätt." Man konstaterar vidare att såväl barnadödlighet som cancerfrekvens och cancerdödlighet tycks vara lägre i Krasnokamensk än i Ryssland i övrigt. Man avslutar: "Sammanfattningsvis kan sägas att den svenska delegationen inte kunnat finna någon signifikant påverkan på befolkningens hälsa i Krasnokamensk som kan hänföras till uranproduktionen i området."
Fru talman! Jag vill bara betona att Miljödepartementet inte har beställt den här rapporten. SSI är en självständig myndighet. Man har deltagit med en representant i en resa. Det har man också fattat ett självständigt beslut om. Det som står i rapporten är intressant, men jag vill upprepa att Miljödepartementet inte har deltagit i resan eller rapportskrivandet, och vi har inte heller beställt den samma.
Fru talman! Det är riktigt, men anledningen till att SSI har genomfört resan är de frågor som Miljödepartementet på miljöministerns uppdrag har ställt till SSI. Skälet till att de frågorna ställdes var att miljöministern hade en massa frågor och interpellationer här i kammaren med anledning av Greenpeacerapporten om hälsoläget i samma stad. Jag ställer inte miljöministern till svars för någonting. Jag tyckte bara att det var viktigt att riksdagen blev informerad om vilka slutsatser SSI har dragit. Man kan konstatera att Greenpeace uppgifter är väsensskilda från dem som den här delegationer under ledning av Strålskyddsinstitutets expert har lämnat. Om det kan man bara säga att det vore skönt för invånarna i Krasnokamensk om SSI har rätt. Sedan kan jag tillägga att det naturligtvis är tråkigt att man på det här sättet tycks kunna beslå Greenpeace med att ha lämnat felaktiga uppgifter tidigare. Det slår tillbaka på Greenpeace och gör att de inte med samma trovärdighet kan lämna viktiga bidrag i miljödebatten. Men det är inte heller någonting som miljöministern har att stå till svars för.
Fru talman! Jag kan bara avslutningsvis konstatera att det är beklagligt att vi får två så oerhört vitt skilda rapporter från Krasnokamensk. Jag är inte i stånd att tala om vilken av dem som är riktig.
Fru talman! Eftersom miljöministern när miljöministern tidigare har svarat på frågor om uranbrytningen i Krasnokamensk har vänt sig till SSI, Statens strålskyddsinstitut, för att få underlag att ge dessa svar får jag väl förmoda att miljöministern också har tilltro till sin myndighet. Om det är så att miljöministern inte tror på myndigheten finns det väl skäl att göra en del förändringar i ledningen av den. I den här delegationen, som SSI har fattat beslut om sammansättningen av, har ju ingått kompetent folk, t.ex. strålskyddsexperter, en professor i medicinsk radiologi och en expert på arbetsmiljöfrågor vid gruvdrift från Metallindustriarbetareförbundet. Det har ju varit en mycket kompetent delegation. Jag begär inte att miljöministern skall döma, men det skulle förvåna mig om miljöministern inte har tilltro till den egna myndigheten.
Fru talman! Jag har tilltro till min myndighet, men man skall komma ihåg att det är en person från SSI som har deltagit. Jag hoppas att den här rapporten stämmer. Men jag kan inte avgöra exakt vilka uppgifter som stämmer när det gäller Krasnokamensk. Jag vill understryka att SSI inte reste till Krasnokamensk för att ge mig underlag för att svara på frågor i riksdagen. Däremot kunde SSI inte svara på våra frågor när vi ställde dem till SSI. De drog tydligen själva den slutsatsen att man skulle skicka en delegation till Krasnokamensk. Men då hade jag redan för länge sedan svarat på frågorna i riksdagen.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Eftersom miljöministern ändå hade förtroende för SSI och vände sig till dem för att kunna ge svar på de tidigare interpellationerna och frågorna vill jag säga att det ändå tyder på en viss tilltro till myndigheten. Jag har också den tilltron till myndigheten. Det finns all anledning att hoppas att deras version av verkligheten i Krasnokamensk är den rätta, om inte annat så för medborgarnas skull. Jag ber än en gång att få tacka miljöministern för svaret på frågan.
Fru talman! Kaj Larsson har frågat mig om regeringen ämnar vidta några åtgärder beträffande erosionsskador vid Löderups strandbad. Stranderosionen vid södra Sveriges kuster är en fråga som har undersökts, diskuterats och även forskats kring under ett antal år. Ystads kommun är, som Kaj Larsson nämner, den kommun i Sverige som anses ha drabbats hårdast av erosionsskadorna under senare år. Kommunen har tagit initiativ till satsningar på forskning om stranderosion och försök med utveckling av teknik som på ett miljöanpassat sätt skall stoppa fortsatt förstörelse av stränderna inom Ystads kommun. Som ett exempel på detta kan nämnas Erosionsskadecentrum, en sammanslutning där Ystad och för närvarande tretton andra kustkommuner samverkar om forskning och utveckling av miljöanpassad teknik för att hindra stranderosion. Ystads kommun har vid flera tillfällen till regeringen redovisat planer på att genomföra ett särskilt projekt kallat "Erosionsskyddsteknik - skydd av naturresurser och stränder". Projektet innebär i korthet att kommunen är beredd att genomföra ett svenskt pilotprojekt för utveckling av lämplig och effektiv teknik för erosionsskydd av värdefulla stränder inom kommunen som är särskilt hotade av erosionens verkningar. En av dessa stränder är Löderups strandbad. Utan ekonomiskt bidrag från staten anser sig kommunen ha svårt att genomföra projektet. Jag anser att det är viktigt att det projekt som Ystads kommun förespråkar genomförs för att få mer kunskap om det bästa sättet att skydda de svenska kusterna mot stranderosion. Jag kommer därför inom kort att föreslå regeringen att ge Statens naturvårdsverk i uppdrag att stödja utvecklingen av lämpliga och effektiva metoder och teknik för erosionsskydd inom
Fru talman! Min rygg är lika risig som Löderups strandbad. Jag vill inleda med att tacka miljöministern för svaret. Det är ju inte första gången vi debatterar erosionsskador och Löderups strandbad här i kammaren. Under fem-sex år har jag här i kammaren genom motioner, interpellationer och andra debatter försökt att fästa uppmärksamheten på att detta är viktigt. Det har varit besök av ministrar, generaldirektörer, politiker och tjänstemän i Löderups strandbad. Vackra ord och löften har uttalats, men där har det stannat. Jag förstår att befolkningen och kommunen är både besvikna och ledsna för att staten inte vill ta sitt ansvar. Jag tycker själv att det är viktigt att staten i ett sådant läge är med och forskar och tar sitt ansvar. Det gäller den värst utsatta kuststräckan i hela Sverige. Den är 2 km och det finns 300 hus som är hotade där. När miljöministern nu säger - och det tycker jag är positivt i svaret - att detta genomförs för att få mer kunskap om det bästa sättet att skydda de svenska kusterna mot stranderosion är det precis vad jag har varit ute efter. Jag tycker att det är mycket bra. Men så kommer en sak som jag vill ha litet klarhet i. Miljöministern säger: "Jag kommer därför inom kort att föreslå regeringen att Statens naturvårdsverk får i uppdrag att stödja utvecklingen". Vad innebär detta? Är det en klapp på axeln att var så goda och gå vidare? Eller vad innebär det här stödet?
Fru talman! Det innebär att jag planerar att regeringen nu på torsdag skall fatta ett beslut som innebär att det finns sju miljoner kronor till Ystads kommun för att vidta åtgärder mot stranderosionen. Fru talman! Jag vill gärna säga att om det är någon enskild person som skall ta åt sig äran för att vi till slut får ett beslut där också staten engagerar sig och ger ett bidrag till erosionsskadorna är det Kaj Larsson som mycket envetet har uppvaktat mig, min omgivning och flera av mina företrädare för att se till att den här frågan tas på allvar. Jag tycker att han har gjort rätt i det. Det är en mycket viktig fråga. Jag vill poängtera att det nu blir ett försök. Vi får se hur det slår ut. Vi hoppas att det kommer att få riktigt bra effekter.
Fru talman! Jag tycker att det här svaret var mycket positivt. Så här långt har vi aldrig kommit förr. Det känns nästan som om vi är framme vid målsnöret nu. Jag skulle bara vilja ställa en fråga till miljöministern. Vad innebär sju miljoner kronor? Innebär det att det kommer en postanvisning till Ystads kommun eller är det uppknutet med t.ex. 25, 30 eller 50 % egen insats?
Fru talman! Jag räknar med att även Ystad kommer att bidra med en viss egeninsats. I övrigt när det gäller hur man får del av medel som regeringen betalar ut tycker jag att en viss nyfikenhet kan få kvarstå hos Kaj Larsson till på torsdag.
Fru talman! Jag räknar med att propositionen kommer att åtminstone lämna regeringskansliet före årsskiftet. Det betyder att den skall kunna behandlas under nästa termin i riksdagen.

Fru talman! Ingrid Näslund har frågat mig om jag vill medverka till att samma sociala villkor som gäller för UD och SIDA-personal skall gälla för biståndsarbetare. Bistånd genom enskilda organisationer är en viktig del av det svenska utvecklingssamarbetet. Genom sin lokala förankring och sina breda kontaktnät når de enskilda organisationerna ofta de fattigaste och mest utsatta grupperna. De enskilda organisationernas biståndsarbetare har ofta en hög utbildningsnivå och lång praktisk yrkeserfarenhet bakom sig. Det är viktigt att vi även i framtiden kan räkna med dessa dugliga personer. Den utredning som Ingrid Näslund refererar till visade på betydande olikheter i de sociala villkoren mellan biståndsarbetare som arbetar utomlands för enskilda organisationer och personal som är utsänd av SIDA eller UD. Samtidigt konstaterades att en grundläggande skillnad är att de senare omfattas av Personal som utsänds av enskilda organisationer däremot omfattas ej av Wienkonventionerna och är därför i princip underkastade den nationella lagstiftningen i bosättningslandet. Frågor om skattskyldighet och sociala villkor för denna personalkategori kan därför inte bedömas enbart utifrån svenska regelverk. Som Ingrid Näslund påpekar har vissa åtgärder vidtagits sedan utredningen överlämnades till Utrikesdepartementet i slutet av förra året, t.ex. gäller detta möjligheten att få pass utfärdat i Sverige. Diskussioner har också förts med berörda departement och representanter för enskilda organisationer om hur vi nu på bästa sätt kan gå vidare. Vad som bl.a. har kommit upp i dessa diskussioner är frågan om finansiering av egenavgifter inom socialförsäkringssystemet för biståndsarbetare. Inom departementet kommer vi att närmare analysera denna fråga i nära samråd med de enskilda organisationerna. Sammanfattningsvis vill jag som svar på Ingrid Näslunds fråga säga att enskilda organisationers insatser är av utomordentlig betydelse för det svenska utvecklingssamarbetet. Det är viktigt att organisationernas biståndsarbetare kan erbjudas bra villkor under sin utlandstjänstgöring, men någon total likställdhet mellan enskilda organisationers biståndsarbetare och UD/SIDA personal går inte att uppnå med tanke på reglerna i

Fru talman! Jag ber att få tacka så mycket för svaret. Jag är tacksam att en del saker har klargjorts i det. Tyvärr tog jag miste på tiden och hann inte ta del av det direkta svaret. Biståndsarbetarna är enligt min mening i en svår situation. De kan inte på samma sätt som andra tillgodogöra sig de fördelar som de som arbetar inom UD:s tjänst har. Jag hoppas att det skall kunna lösa sig så att det blir till det bättre för de här biståndsarbetarna. Som biståndsministern påpekade i svaret är det en grupp som är viktig för biståndsarbetet. Jag skulle vilja säga att samarbetet har utvecklats mer och mer under årens lopp mellan UD:s arbetare, de som kommer direkt från SIDA, och de som kommer från de enskilda organisationerna. Jag förstod också när frågan ställdes att en del åtgärder har vidtagits, t.ex. att man kan få sitt pass utfärdat i Sverige. Men när det gäller frågan om finansieringen av egenavgifterna har det ännu inte fattats något beslut. Jag hoppas att det också skall gå i en riktning som gör att det blir möjligt för de här arbetarna att arbeta vidare på tryggare villkor. Jag är tacksam för att man inser att de här arbetarna är oerhört viktiga för biståndet. Men det jag undrar är om man inte kan komma fram till en större likställighet eller om Wienkonventionerna absolut hindrar detta.
Fru talman! Vi skall naturligtvis göra allt vi kan. De uppoffrande insatser som görs av representanter för enskilda organisationer skall inte bestraffas utan tvärtom uppmuntras på alla sätt. Därför skall vi också försöka att förbättra villkoren. Men Wienkonventionerna utgör ett allvarligt hinder mot likställighet och därför måste vi söka andra vägar. Det skall vi försöka att göra.

Fru talman! Eva Arvidsson har frågat mig om jag avser att föreslå en lagändring som gör det möjligt för såväl länsstyrelserna som kommunerna att återkalla serveringstillstånd. Den 1 januari 1996 tar kommunerna över tillståndsgivningen för serveringstillstånd. Den direkta restaurangtillsynen ligger redan nu på kommunerna. Samtidigt bibehålls länsstyrelsernas resurser på området. En ny central myndighet - Alkoholinspektionen - har också inrättats. Sammantaget innebär detta, som jag ser det, en kraftigt ökad satsning från samhällets sida på tillsynen över restaurangernas och andra aktörers hantering av alkoholdrycker. Det har också betonats att länsstyrelserna även fortsättningsvis skall prioritera den samordnade regionala tillsynsverksamheten i form av t.ex. Operation krogsanering. Det finns ett naturligt samband mellan tillståndsgivning, tillsyn och administrativa sanktioner. Den myndighet som meddelar tillstånd och som ansvarar för den direkta restaurangtillsynen bör bl.a. av rättssäkerhetsskäl också vara den som har rätt att återkalla ett tillstånd. Tillståndsmyndigheten vet vad som har uppgivits i samband med ett tillståndsbeslut och vad som särskilt behöver uppmärksammas vid tillsynen. Ett extremt exempel på möjliga konsekvenser av en uppdelning av funktionerna är att kommunen först beviljar ett tillstånd som sedan länsstyrelsen omedelbart återkallar på grund av en annan bedömning av vad lagen kräver. Det kan ibland uppstå sådana missförhållanden i en restaurangverksamhet att det är angeläget att snabbt ingripa med en kraftigt verkande sanktion. Ett omedelbart återkallande av ett tillstånd kan vara befogat både när en serveringsrörelse har vållat allvarliga alkoholpolitiska olägenheter och när omfattande ekonomiska missförhållanden har konstaterats. Jag vill här liksom i propositionen uppmärksamma kommunerna på vikten av att se över sina delegationsbestämmelser vad gäller beslut i serveringsärenden så att dessa också möjliggör s.k. ordförandebeslut i ärenden som kräver skyndsam handläggning. Under 1996 och 1997 skall kommunerna som en övergångsordning alltid inhämta länsstyrelsernas yttranden innan beslut fattas när det gäller ansökningar om permanent serveringstillstånd eller återkallelse av tillstånd. Länsstyrelserna skall också under den här perioden noga följa utvecklingen, utvärdera kommunernas verksamhet och till Alkoholinspektionen rapportera om utvecklingen och eventuella behov av lagändringar eller andra åtgärder. Det är viktigt att nu hitta formerna för en tillstånds och tillsynsverksamhet som dels grundar sig på kommunens bättre kunskap om de faktiska lokala förhållandena och bättre förutsättningar att bedöma konsekvenser av en serveringsrörelses verksamhet, dels utgör ett effektivt instrument mot ekonomisk misskötsamhet och andra ekonomiska missförhållanden. Jag kan nämna att regeringen avser att inom kort tillkalla en särskild utredare för att utreda vissa frågor om effektivisering av kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Restaurangnäringen är viktig i det sammanhanget. Utredaren kommer att överväga effektiviseringar exempelvis i fråga om tillsyn och sanktioner mot bakgrund bl.a. av erfarenheterna från den samordnade regionala tillsynen över restaurangbranschen, dvs. Operation krogsanering. Det gäller alltså att hitta de effektiva arbetsformerna för samverkan mellan kommunerna och länsstyrelserna så att den nya lagstiftningen både kan fungera i sitt lokala sociala sammanhang och går att utnyttja som vapen mot ekonomisk brottslighet.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag har varit socialnämndsordförande i sex år och vet hur oerhört svårt det är att dra in ett serveringstillstånd på alkoholpolitiska grunder. Ännu svårare är det, framför allt för små och medelstora kommuner, att kunna vidta åtgärder när det gäller administrativa sanktioner. I förarbetena till den nya lagen talas det om vikten av att länsstyrelserna fortsätter det arbete som inletts i och med Operation krogsanering. De skall fortsättningsvis ha en samordnande roll. Tillsynen av restaurangbranschen har alla länsstyrelser - alltså inte bara Stockholms stad och Stockholms län, som det här mest syftar på - fått regeringens uppdrag att göra. Men som det är i dag skall länsstyrelsen samla in uppgifter från olika myndigheter - från skattemyndighet, kronofogdemyndighet, tull, polis osv. De konstaterar att det inte står rätt till utan något måste göras. I dag fattar länsstyrelsen beslut, men fr.o.m. den 1 januari 1996 skall man där samla ihop alla uppgifter och säga till kommunerna: Nu får ni göra något och fatta beslut och även verkställa det. Jag och andra med mig känner oro för hur kommunerna skall kunna bygga upp en kompetens när det gäller att vidta nämnda administrativa åtgärder. Det är en sak att göra något på alkoholpolitiska grunder - att se till att det är nyktert och att minderåriga inte serveras öl och sprit. Sådant kan socialförvaltningarna klara av och upprätthålla. Men för det andra krävs det en alldeles speciell kompetens. Vid nedslagen behövs kanske också både polis och tull. Ibland är det väldigt hotfullt. Det behövs erfarenhet av den ekonomiska brottsligheten för att man skall veta vad man skall titta efter och hur insamlat material skall behandlas. Att skaffa sig kompetens går kanske, men att upprätthålla den i små och medelstora kommuner är nog oerhört svårt.
Fru talman! Avsikten är att man, precis som förut, skall samordna verksamheten från olika håll och kanter när det gäller tillsynen inte minst av den ekonomiska brottsligheten. Redan i dag använder sig länsstyrelserna av exempelvis Hälsovårdsnämnden och Miljönämnden för att få en samlad bild. Precis likadant kan den verksamheten gå till också i fortsättningen, men utan en samverkan med kommunerna i Operation krogsanering vore det inte lika effektivt. Det skall man fortsätta att göra, och även kunna göra. Med delegationsbeslut i socialnämnderna som gör att man snabbt kan dra in tillstånd skall det inte behöva vara särskilt mycket svårare att klara samma verksamhet som vid Operation krogsanering. Dessutom är det ett naturligt sätt för länsstyrelserna att arbeta på. De samverkar ju med andra. De samordnar, och de arbetar genom kommunerna i många sammanhang. Förhoppningsvis - det är också avsikten - kommer man även i fortsättningen att kunna agera väl så kvickt när det gäller Operation krogsanering och liknande insatser.
Fru talman! Jag har samma uppfattning som statsrådet på den punkten. Men skillnaden är att länsstyrelsen i dag också fattar beslut om verkställighet. Men när det skall lämnas över till kommunerna är det inte bara ett ordförandebeslut. Ordföranden går inte ut och verkställer, räknar in kassa och kontrollerar vilka som är anställda. Beslut kan alltså fattas om det är ett ordförandebeslut och man delegerar på det sättet, men sedan är det tjänstemän som skall gå ut och göra det här. Det är inte bara fråga om Socialförvaltningens tjänstemän, utan polis och tull skall kanske också samordnas när det gäller att ta reda på om det är svart arbetskraft. Hur skall kommunerna snabbt kunna organisera deta och göra ett nedslag? Vad jag menar är att man tappar både tid och effektivitet om man gör på nämnda sätt. Stora kommuner klarar kanske av det, men små och medelstora kommuner kommer inte att göra det. Inte bara i Stockholms stad och i Stockholms län utan också ute i landet är man orolig i det avseendet.
Fru talman! Jag tror att det går alldeles utmärkt att göra detta på länsstyrelsens initiativ. Det är helt möjligt för länsstyrelserna att fortsätta med att samordna polis, kommuner och andra som kan behöva arbeta gemensamt i den här typen av tillslag. Det handlar om att hitta arbetsformer som gör det möjligt att få detta att fungera, också om formellt beslut fattas av kommunen. Jag tror att det alldeles klart kommer att finnas en ny kraft i den tillsynsverksamhet som man nu håller på att bygga upp. Vi har ett samarbete med Kommunförbundet i frågan om att tillsammans med kommunerna utarbeta alkoholpolitiska program som en bas för detta tillsynsarbete. Nästan aldrig har det, enligt Kommunförbundet, varit ett sådant intresse från så många kommuner och politiker. Det bådar ganska gott för det som jag hoppas och tror, nämligen att det som nu sker är en kraftfull förstärkning av tillsynsverksamheten när det gäller alkoholpolitiken.
Fru talman! Sedan den 1 januari 1995 har kommunerna det direkta ansvaret för den alkoholpolitiska delen. Det tycker jag är bra genom närheten. Kommunerna vet precis vilka krogar som skall ha utskänkningstillstånd och vilka som inte skall ha det. Men steget därifrån är långt. Den kontrollen är alltså oerhört viktig, men beträffande de andra åtgärderna krävs det oerhört mycket av kommunerna. Länsstyrelsen har ju en uppbyggd kompetens. De specialiserar sig på sådana här ärenden och blir verkligen specialister. Därmed kan de utbyta erfarenheter. Dessutom går det snabbt, eftersom den lilla gruppen träffas. Ute i kommunerna finns inte den kompetensen. Jag tror därför att statsrådet väntar sig litet för mycket. Det går nog inte att så snabbt klara av det här.
Fru talman! Länsstyrelserna förlorar inga resurser. Det enda som händer är att kommunerna får nya resurser. Länsstyrelserna kan ta precis samma initiativ som tidigare, och bör också göra det, när det gäller en verksamhet som den som t.ex. Operation krogsanering representerar. Det är ju en annan typ av kontroll än den alkoholpolitiska. Ingenting säger att länsstyrelserna inte kan, och inte skall, arbeta med detta. De bör t.o.m. få mer utrymme och resurser för att göra det här. De bör få en bättre kompanjon ute i kommunen - en starkare arm utåt. Sedan handlar det om att hitta effektiva administrativa former för att kunna fatta själva tillståndsindragningsbeslutet, om det är vad man kommer fram till.
Fru talman! När länsstyrelsen i dag gör sådana här nedslag i kommunerna deltar tjänstemän i samma kommun inte i det arbetet. Det är ganska tufft och ibland också hotfullt att göra sådana här nedslag. Det gäller alltså att få fram folk som kan göra det. Sedan blir ju de igenkända - alla känner alla i en liten stad. Således är det inte helt enkelt att göra dessa nedslag. Jag skulle vilja ha ett förtydligande. I fjärde stycket i svaret står det: "Ett extremt exempel på möjliga konsekvenser av en uppdelning av funktionerna är att kommunen först beviljar ett tillstånd som sedan länsstyrelsen omedelbart återkallar på grund av en annan bedömning ---." Jag menar att det är en omöjlighet att det inträffar, eftersom länsstyrelsen och kommunen hela tiden kommunicerar med varandra.
Fru talman! Jag hoppas att det inte inträffar, och tror kanske inte att det heller gör det. Där detta fungerar som det bör fungera blir det säkert inte så. Den här frågan får väl juristerna för övrigt fundera vidare över i samband med att man överväger på vilket sätt den del av tillsynen skall utvecklas som handlar om den ekonomiska brottsligheten - som faktiskt bara är en liten del, men en viktig del. I vissa kommuner är det en viktig del att också komma åt den ekonomiska brottsligheten. Vidare är det väldigt viktigt att tillsynen utvecklas även i den alkoholpolitiska delen. Det är egentligen det som nu sker. Från juridiskt håll har det ganska bestämt sagts att det är olämpligt att ha den här typen av sanktioner uppdelade på flera huvudmän. Därför behöver vi nu följa vad som händer. Det bör gå att få det att fungera.

Fru talman! Rose-Marie Frebran har frågat finansministern om han kommer att vidta några åtgärder för att underlätta för barnfamiljer att skaffa egna hem. Bakgrunden till frågan är de hushållsbudgetkrav som Bostadskreditnämnden tagit in i sina föreskrifter. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Det avgörande för om ett hushåll skall få lån till ett egnahem är om hushållet uppfyller kreditprövningskraven i kreditmarknadsbolagslagen eller bankrörelselagen. Enligt dessa lagar är en förutsättning för att lån skall få lämnas att låntagaren på goda grunder bedöms ha förutsättningar att fullgöra låneförbindelsen. Samma krav gäller också i kreditgarantisystemet. Om långivaren begär det kan Bostadskreditnämnden i enskilda ärenden pröva om kravet är uppfyllt. För att underlätta långivarnas bedömning av kreditgarantins giltighet i detta avseende har Bostadskreditnämnden valt att i sina föreskrifter ta in en närmare regel om kreditprövningskravet. Regeln innebär att kreditprövningskravet alltid anses uppfyllt om hushållet saknar aktuella betalningsanmärkningar och hushållet, efter det att skatter, bostadsutgifter, utgifter för andra skulder samt underhållsbidrag har betalats, disponerar ett visst belopp för annan konsumtion. Storleken på detta belopp är beroende av hur många personer som ingår i hushållet. Dessa belopp är avstämda mot Konsumentverkets beräkningar av nödvändiga hushållsutgifter. Tillägg har gjorts för vissa utgifter som inte ingår i Konsumentverkets beräkningar, bl.a. utgifter för barntillsyn och arbetsresor. Om hushållsbudgetkraven i Bostadskreditnämndens föreskrifter inte uppfylls i ett enskilt ärende kan långivaren begära att nämnden prövar om hushållet ändå har förutsättningar att fullgöra låneförbindelsen. Vid utgången av oktober i år fanns det ca 1 900 kreditgarantier för egnahem som omfattas av de redovisade kreditprövningsreglerna. Långivarna har i 21 sådana ärenden begärt nämndens prövning av hushållens betalningsförmåga. I endast ett av dessa ärenden har nämnden ansett att betalningsförmågan varit otillräcklig. Om nämnden gjort en annan bedömning i detta ärende hade lånet ändå inte kunnat lämnas på grund av kreditprövningskravet i kreditmarknadsbolagslagen. Kreditgarantisystemets regler är alltså inget hinder för att få kreditgaranti för ett eget hem. Förutsättningarna är endast att man klarar de utgifter det medför. Jag har därför inte för avsikt att nu föreslå några ändrade regler. Slutligen vill jag nämna att den bostadspolitiska utredningen skall se över frågan om bosparande och i kontakt med banker och skilda bostadsintressenter redovisa modeller för hur de enskilda hushållens lånebehov för bostadsinvesteringar kan minskas.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret på min fråga, som har sin grund i de krav på disponibel inkomst som finns i den nämnda förordningen. Det märkliga är att vanliga löntagares disponibla inkomster inte kommer upp i de här summorna. Jag är därför litet fundersam och skeptisk till det här svaret, som tycks visa på att det inte skulle vara några problem över huvud taget. En av de saker som jag tycker är märklig i sammanhanget är att de belopp som redovisas i författningssamlingen inte motsvarar Konsumentverkets beräkningar av nödvändiga hushållsutgifter utan motsvarar dessa utgifter plus någonting mer. Man lägger till utgifter för barntillsyn och utgifter för arbetsresor, dvs. utgifter som inte alla människor har men som de ändå måste prövas emot. Jag tycker därför att det är befogat att fråga statsrådet om det kan anses rimligt att ha med sådana tilläggskostnader i schablonbelopp som skall gälla alla som söker sådana här lån.
Fru talman! På en punkt delar jag givetvis Rose Marie Frebrans oro för barnfamiljernas möjligheter att flytta till småhus. Låt mig ändå påpeka att Bostadskreditnämndens föreskrifter bara är tillämpliga på familjer som avser bygga ett nytt hus, eftersom nämndens garantier bara ges för nyproduktion. Barnfamiljer har i dag av andra skäl svårt att skaffa sig nya småhus. Efter att de nya bostadsfinansieringsreglerna antogs, regler som Rose-Marie Frebran efter vad jag förstår har varit med om att rösta igenom, har det byggts synnerligen litet. Den 1 juli i år fanns bara 2 600 egnahem som erhöll stöd enligt det system som gällt sedan 1993. Regeringen har faktiskt vidtagit en del åtgärder för att sänka boendekostnaderna. Vi har infört ett särskilt investeringsbidrag på 10 %, bidragsnivån på nyproduktion har frysts under 1995, och ränteavdraget - som den tidigare regeringen ville dra ner till 25 % - har återställts till 30-procentsnivån. Den viktigaste åtgärden för att underlätta situationen för barnfamiljerna är faktiskt vad vi har gjort för att sanera statsfinanserna, vilket har haft till följd att räntenivån sedan i maj i år har gått ner från 11,78 % till 10,10 % på ett femårigt lån. Låt nu de här åtgärderna värka ut. Den bästa present vi kan ge barnfamiljerna är att fortsätta saneringsverksamheten, så att vi ytterligare trycker ner räntorna. Och därför - jag säger det återigen - har jag icke för avsikt att i dag vidta några åtgärder för att förändra reglerna.
Fru talman! Jag vill upprepa den fråga som jag inte fick något svar på: Anser statsrådet att det är rimligt att man i dessa definitiva krav lägger in tilläggsutgifter, som många hushåll inte har men alltså ändå måste prövas mot? Är detta rimligt? Vore det inte rimligt att helt enkelt använda sig av Konsumentverkets beräkningar av nödvändiga hushållsutgifter? Det märkliga i det här sammanhanget är, som jag sade, att vanliga löntagare faktiskt inte kommer upp i de här summorna. Vi riksdagsledamöter betraktas ju som ganska välbetalda. Jag satt här i bänken och räknade på om jag själv skulle klara den här prövningen, och det skulle jag troligtvis inte göra. Så det är bra att jag inte har behov av ett sådant lån just nu. Det har under en tid byggts litet bostäder över huvud taget. Det gäller inte bara villor och egnahem. Detta kan ha att göra med att problemet hittills inte har blivit så stort.
Fru talman! Att det har byggts så litet har att göra med att ni mitt under den största kostnadskrisen för lägenheter och småhus införde ett nytt räntebidragssystem, som lyfter boendekostnaderna med mellan 6 För tredje gången svarar jag: Den bästa politik vi kan föra för att göra det möjligt för folk att efterfråga egnahem är att se till att fortsätta budgetsaneringen, så att vi trycker ner räntorna. För tredje gången säger jag: Jag finner det icke i dag aktuellt att införa några förändringar av gällande system, utan vi skall fortsätta den framgångsrika politik som regeringen bedriver för att få ner räntor och andra kostnader i samhället.
Fru talman! Jag konstaterar på nytt att jag inte får svar på den direkta fråga som jag ställer. Jag måste då ta det till intäkt för att statsrådet anser att det är rimligt att man till kraven på disponibel inkomst lägger utgifter som många hushåll inte har. Det som ändå är positivt i sammanhanget är den möjlighet som finns och som statsrådet påpekar i svaret, nämligen att långivaren kan begära nämndens särskilda prövning, om de sökande vid en jämförelse mellan utgifter och inkomster inte så att säga rent kameralt uppfyller kraven men ändå har möjlighet att fullgöra låneförbindelsen. Likaså är det naturligtvis positivt att den bostadspolitiska utredningen skall titta på frågor om bosparande, möjligheten att minska lånebehov, osv. Men något svar på min direkta fråga har jag icke fått.

Fru talman! Lisbeth Staaf-Igelström och Ola Rask har frågat om jag är beredd att medverka till att ytterligare medel tillförs ROT och ombyggnadsområdet i syfte att få i gång fler projekt och därmed minska byggarbetslösheten. Ola Rask har frågat om jag har någon uppfattning om när stödet för förbättrat inomhusklimat och nyproduktion skall få avsett resultat i form av ökat byggande och minskad arbetslöshet. Han har också frågat vad jag tänker vidta för ytterligare åtgärder för byggsysselsättningen i landet och i Storstockholmsregionen. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Jag är helt överens med Lisbeth Staaf-Igelström och Ola Rask om vikten av att minska byggarbetslösheten i landet. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde förra hösten har vi gjort stora insatser för att stimulera byggsysselsättningen. Sammanlagt har riksdagen på regeringens förslag anvisat 6,3 miljarder kronor för stöd till egentliga byggnadsarbeten under 1995 och 1996. Detta är en satsning som saknar motstycke i modern tid. Med den här satsningen har regeringen också velat begränsa de kraftiga variationerna i efterfrågan på byggsektorns tjänster, variationer som hotar tillväxten i samhället. Det är en stor satsning i ett mycket svårt statsfinansiellt läge. Några ytterligare stora statliga satsningar eller nya tillfälliga stödformer för byggandet kan därför inte väntas. Det är inte i första hand mer pengar som behövs. Nu gäller det i stället att utnyttja de anvisade medlen effektivt. Ett exempel på detta är den omfördelning som regeringen har föreslagit av 500 miljoner kronor till följd av den mycket stora efterfrågan på stöd för ombyggnads och förbättringsåtgärder. I går lade regeringen dessutom fram ett förslag om att ytterligare utvidga möjligheterna att omfördela anvisade pengar mellan de olika stöden. Det förslaget går ut på att upp till 800 miljoner kronor av de medel som avsatts för förbättringar av inomhusmiljön skall få användas till bostadsförbättringsåtgärder och för nyproduktion av bostäder, detta efter en överenskommelse med Miljöpartiet för cirka fyra veckor sedan. Bara för bostadsförbättringsåtgärder finns det nu bidragsansökningar för drygt 2,5 miljarder kronor. Detta motsvarar investeringar på 17 miljarder. Det ger investeringar som kommer att ge åtminstone 40 000 Nu kommer det närmast an på brukarna av byggsektorns tjänster - såväl kommuner som näringsliv - att i eget intresse ta till vara de erbjudna investeringsstimulanserna och tidigarelägga sina byggprojekt. På så sätt kan vi upprätthålla den byggkapacitet som vi alla behöver i Sverige. När det gäller Ola Rasks fråga om när stödet för förbättrat inomhusklimat och nyproduktion skall få avsett resultat, kan jag bara konstatera att det är för tidigt att dra några bestämda slutsatser. Tidsgränserna för stöden är sådana att något mer exakt inte går att säga förrän i början av nästa år. Uppgifter från länen visar dock på ett mycket stort intresse för nyproduktionsstödet. Enligt Boverkets rapportering har det kommit in ansökningar för sammanlagt ca 47 000 Efterfrågan på stöd för miljöförbättrande åtgärder är än så länge liten. I Näringsdepartementet förbereder vi just nu en särskild informationskampanj med bra exempel på lämpliga förbättringsåtgärder. Jag räknar med att den kommer att öka intresset väsentligt för dessa viktiga åtgärder.
Fru talman! Jag tackar bostadsministern för det här svaret. Anledningen till att jag har ställt den här frågan är att det finns ett stort behov hemma i mitt län I Värmland har vi en hel del projekt som kan startas om vi får just dessa stöd. Det skulle ge positiva effekter på sysselsättningen. 80 byggnadsarbetare skulle få jobb, och ytterligare ungefär 200 personer skulle få jobb på grund av kringeffekter. Detta skulle verkligen vara behövligt, eftersom arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i Värmland är 24 %. Byggnads a-kassa i Värmland betalar ut ungefär 3 miljoner kronor i a-kassestöd. Jag förstår att det är svårt att få fram ytterligare pengar. Jag tycker därför att det är bra att den här omfördelningen till bostadsförbättringsåtgärder och nyproduktion av bostäder har skett. I tillväxtpropositionen står det: Regeringen avser att noga följa den fortsatta utvecklingen av miljöförbättringsverksamheten. För att riktiga avvägningar skall kunna göras mellan de tre investeringsprogrammen är det väsentligt att vi i tid känner anspråken också på miljöförbättringsstöd. Bostadsministern sade ju att man skall ha en informationskampanj i den här frågan. Om man inte får till stånd det här stödet och att det inte används ordentligt, är regeringen då beredd till ytterligare omfördelning, så att dessa pengar inte fryser inne?
Fru talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Jag tycker att det har skett ganska mycket positivt sedan jag skrev frågorna. Skälet till att jag skrev frågorna är att stämningen ute bland byggnadsarbetarna som kår, som både bostadsministern och jag känner till mycket väl, är både uppgiven och ilsken. Byggnadsarbetarna upplever att de inte tas till vara. De vet att det finns byggprojekt som de borde få arbeta med, men av olika skäl kommer de inte i gång. Naturligtvis blir det då regeringen, och i första hand dess bostadsminister, som ställs till ansvar för det. Ordföranden i min egen fackliga organisation, Byggettan i Stockholm, har skrivit ett brev som bostadsministern har fått eller kommer att få. Brevet speglar egentligen väldigt väl inte bara en facklig byggnadsarbetaravdelning i Stockholm utan även andra fackliga byggnadsavdelningar framför allt i storstadsregionerna. Torgny Johansson, ordförande i "- I dag är var femte byggnadsarbetare arbetslös. Under vintern kommer cirka 30 procent av Byggnads medlemmar att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Detta är helt oacceptabelt. Vi kräver att regeringen inte bara pratar om att minska arbetslösheten utan att den också ser till att orden blir verklighet. - Att bygga är att tro på framtiden. Regeringen måste skapa denna framtidstro nu." Detta styrks sedan av den konjunkturrapport som vi har fått och som gäller arbetsmarknadsläget för byggnadsarbetarna här i Stockholm. Det sägs att vi fortsatt kommer att ha en mycket hög arbetslöshet i
Fru talman! Jag delar i mångt och mycket den oro som har kommit till känna genom frågeställarna och som de i sin tur naturligtvis har fått från sina respektive län. Regeringen pratar inte bara. Regeringen har faktiskt satsat 6,3 miljarder i byggstöd. I de län som ni representerar framgår följande. I Stockholms län har man sökt bidrag som motsvarar 4 miljarder, vilket i sin tur skall ge 11 000 arbetstillfällen. I Värmland har man fått in ansökningar på 538 miljoner kronor som kommer att ge 1 400 arbetstillfällen. Detta gäller enbart ombyggnadsbidragen. Sedan skall man lägga till de 47 000 lägenheter för vilka det utgår nybyggnadsbidrag. Detta har inte slagit ut än, eftersom ansökningstiden utgick den 30 september, men successivt under hösten och under 1996 kommer det att blomma ut i form av effekter på sysselsättningen. I samband med att vi nu har gjort de två omfördelningarna - i överenskommelser i det ena fallet med Centerpartiet och i det andra med Miljöpartiet - kommer alla de ansökningar som nu finns på länsstyrelserna om ombyggnadsbidrag att kunna tillgodoses, och det tycker jag att vi skall notera med glädje. Staaf-Igelström när det gäller miljöförbättringarna vill jag säga att vi tillsammans med Miljöpartiet har kommit överens om att göra en avstämning under februari månad och vidta de åtgärder som den avstämningen leder fram till.
Fru talman! Jag tackar också för det svaret. Jag tycker att det är mycket bra att dessa omfördelningar har skett, vilket jag sade också i mitt tidigare inlägg. Jag hoppas verkligen att allt det som det nu finns planer för nu kommer att kunna genomföras, så att man verkligen kommer i gång med byggnationerna och så att byggnadsarbetarna får jobb. Jag hoppas verkligen också att om stödet till miljöförbättrande åtgärder inte går åt, skall även det omfördelas, så att det kommer branschen och bostadssektorn till godo.
Fru talman! Jag skall inte förlänga denna debatt. Lisbeth Staaf-Igelström har nämnt det positiva med de satsningar som regeringen har gjort, och även jag tycker naturligtvis att det är bra att man har möjlighet att omfördela inom det totala anslaget, vilket, som bostadsministern säger, är av historiskt stor omfattning vad avser antalet satsade miljarder. Men det finns i dag, som jag sade, inte bara en ilska utan också en uppgivenhet inom byggarbetarkåren. Äldre flyr från sina arbeten, om de kan hitta något annat, men kanske gäller det framför allt unga i yrkesutbildning, som ännu inte har fått ett jobb och som inte får några lärlingsplatser därför att byggandet är för lågt. Jag hoppas mycket på att informationskampanjen skall nå ut med bra exempel, som statsrådet säger i sitt svar. För att det skall fungera krävs inte bara politiska beslut utan också beslut från dem som finns inom den övriga delen av byggmarknaden. Jag tackar än en gång för svaret.
Fru talman! Jag har naturligtvis, eftersom jag själv har erfarenhet från den här branschen den största förståelse för att det finns en otålighet. Men vi vet alla tre att det tar ett tag från det att riksdagen beviljar miljarderna och fram till dess att detta får genomslag ute i samhället. Det är därför glädjande att kunna konstatera att de ombyggnadsstöd som regeringen har föreslagit och som riksdagen har antagit kommer att ge ungefär 40 000 sysselsättningstillfällen. Till det skall man lägga de nybyggnadsstöd som finns. Sifferuppgiften för ROT-stödet är exakt, eftersom regelverket är sådant att arbetet måste ha påbörjats senast den 30 september för att bidraget skall kunna utnyttjas. Det vore naturligtvis också bra om de som har att hantera alla de infrastruktursatsningar som skulle kunna ge en hel del jobb så småningom fattar beslut om dessa satsningar.

Herr talman! När jag år 1987 besvärade mig till regeringen över tillsättningen av chefsåklagartjänsten i Borlänge - riksåklagaren hade tillsatt tjänsten med en man - skrev jag att jag inte ville ha några som helst jämställdhetsaspekter invägda i ärendet, utan att jag vill bli bedömd strikt på mina egna meriter. Jag fick jobbet på de premisserna. Detta har betytt mycket för mitt självförtroende under utövningen av ämbetet. I alla de kontakter jag under åren har haft med företrädare för andra myndigheter och med allmänheten har det stått klart att jag fick jobbet på grund av mina kvalifikationer - inte "bara" därför att jag råkade vara kvinna i en då starkt mansdominerad värld. Jag är övertygad om att detta har varit till fördel inte bara för mig personligen utan också för åklagarväsendet. Samma sak gäller här i riksdagen. Vi moderata kvinnor är mycket stolta över att vi har tagit oss hit av egen kraft. Vi har konkurrerat med manliga politiker på lika villkor. Vi har lyckats utan att någon man har behövt diskrimineras på grund av sitt kön. Den moderata riksdagsgruppen består för närvarande av drygt 25 % kvinnor. Det fnyser de socialdemokratiska kvinnorna åt, de med sina "varannan damernas". Skillnaden är emellertid att i vårt parti sysslar vi med reell jämställdhet, som förutsätter en långsiktig påverkan på människors attityder, den som sakta men säkert växer fram genom att enskilda individer tar ett personligt, praktiskt och moraliskt ansvar. Vi gör skillnad mellan reell jämställdhet och den formella jämställdhet som utskottsmajoriteten ställt sig bakom, och som i mångt och mycket går ut på att genom politiska beslut kommendera fram en matematisk utjämning i olika sammanhang. All erfarenhet och all forskning visar emellertid att sistnämnda typer av projekt tenderar att avklinga när projekttiden och projektpengarna har tagit slut. I realiteten blir effekterna därför oftast både kortvariga och ytliga. Vi moderater tar alltså avstånd från alla former av kvotering av kvinnor på manligt dominerade områden. Vi är övertygade om att det inte gynnar jämställdheten långsiktigt. Vi tror att de kvinnor som ställer upp på en positiv särbehandling av kvinnor gör sig själva och sina medsystrar en björntjänst. Kvoteringstänkandet bygger på en bristande tilltro till kvinnors förmåga samt en övertro på politisk styrning och regleringar.

Verkligheten kommer att tvinga Socialdemokraterna till en omprövning även på det här området. Hur är det, Berit Andnor, har Socialdemokraterna någon jämställdhetspolitik för den nya tiden, eller skall ni fortsätta att hanka er fram med kulisser och bländande utanpåverk? Finns det något övergripande politiskt perspektiv, eller tänker ni även i fortsättningen nöja er med mer eller mindre spektakulära projekt? Jag sade inledningsvis att det fortsatta jämställdhetsarbetet inte i första hand skall ske genom politiska beslut, men visst behövs också sådana. En del av den bristande jämställdheten är nämligen ett problem som det socialistiska samhället har skapat. Ett system som ser kvinnor och män endast som delar av ett kollektiv, underordnade den traditionella produktionens krav, binder människorna och hindrar dem från att utveckla sina idéer. Ett sådant system är i grunden omänskligt. Ser man till kvinnors arbetsmarknad blir detta tydligt. Sverige har den högsta kvinnliga förvärvsfrekvensen bland alla OECD-länderna. Men eftersom traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter inom vård, omsorg och undervisning i vårt land nästan uteslutande tillhandahålls av den offentliga sektorn har kvinnornas arbetsmarknad kommit att bli mycket begränsad. Den är dessutom starkt könssegregerad. Den offentliga sektorns monopolställning har bl.a. lett till att kvinnor ofta får en blygsam utdelning på sina investeringar i högre utbildning. Det är oacceptabelt. När Berit Andnor och jag senast debatterade jämställdhet utropade hon - närmast triumfatoriskt - att svenska kvinnor är friast i världen. Men det är ju inte sant. Sanningen är ju att svenska kvinnor i ovanligt hög utsträckning har bytt ut en ofrihet mot en annan. De är mer oberoende av sina män, sina familjer och andra människor, men 57 % av dem är i stället helt beroende av den offentliga sektorn för sin försörjning - den enda arbetsgivare som står till buds, grundbulten i den socialistiska arbetsmarknadsmodellen för kvinnor. Det är ett system som håller på att kollapsa. Detta är inte frihet. Och mest ofria är de kvinnor som förlorat jobbet när kommunerna och landstingen har tvingats att dra ner på personalen. De kan inte heller se en chans att få ett nytt jobb i det nuvarande systemet. De 100 000 personer, mestadels kvinnor, som sannolikt kommer att friställas inom den offentliga sektorn fram till sekelskiftet känner definitivt inget av den grundtrygghet som Ingvar Carlsson berömde sig av i en brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet i söndags. Vi moderater säger i stället: Bryt upp de offentliga monopolen! Tillåt mångfald och valfrihet! Låt enskilda personers kreativitet flöda! Kvinnor har faktiskt samma rätt som män att finna alternativa arbetsgivare. De fåtal kvinnor som hittills har fått möjlighet att bedriva privat hemvård i Sverige vittnar bl.a. om större inflytande över den egna arbetssituationen, en ny yrkesstolthet och en högre arbetsmoral jämfört med när de utförde precis samma arbetsuppgifter som anställda i den kommunala hemtjänsten. I det nuvarande samhällsekonomiska läget kan det ju te sig som om förutsättningarna för arbete och försörjning skulle vara hotade för alla som jobbar inom vården och omsorgen. I själva verket finns all anledning att anta att behovet av sådana tjänster tvärtom växer. Uppgiften blir alltså att finna nya former för organisationen och finansieringen av arbetet. Sveriges problem är inte att det saknas arbetsuppgifter. Sveriges problem är att det finns en massa arbete som inte utförs, eller som utförs svart. Detta beror på att arbete är så högt beskattat. I normalfallet måste man betala ungefär fyra gånger så mycket för att få en tjänst utförd som den som utför tjänsten får behålla efter skatt. Det finns inte så särskilt många hushåll som har råd med det. Vi moderater anser därför att det är nödvändigt att i ett första steg genomföra selektiva åtgärder så att skattekilen på arbete sänks kraftigt för sådana tjänster med stort arbetsinnehåll som kan efterfrågas av hushållen. Det kan exempelvis gälla reparationer och underhåll av egna bostäder, barnomsorg och andra tjänster som underlättar förvärvsarbetet samt hemtjänst för de äldre. På sikt vill vi naturligtvis genomföra sänkt beskattning av allt arbete, men det får ske i den takt som budgetsaneringen medger. Men om vi nu öppnar hemmen för en privat tjänstesektor kan det skapas väldigt många nya jobb på kort tid. Skattebortfallet blir obetydligt eftersom de nya jobben består av tjänster som inte utförs i dag eller som nu utförs svart. Det är glädjande att den socialdemokratiska partisekreteraren också börjar lansera sådana moderata tankegånger inför den socialdemokratiska kongressen i vår. Även finansminister Göran Persson talar i den s.k. tillväxtpropositionen om en privat tjänstesektor som en av förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Men frågan är om de har de socialdemokratiska kvinnorna med sig. Eller är ni splittrade i den här frågan också, Berit Andnor? Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna 1 och 5 och avslag på utskottets hemställan i motsvarande delar.

Herr talman! Man kan ibland fråga sig hur långt jämställdheten egentligen har kommit i vårt land. Anledningen till att jag ställer mig denna fråga är i första hand hur tidningsjournalister har behandlat dels vår partiledare Maria Leissner, dels partiledarkandidaten och tillika statsrådet Mona Sahlin. Maria Leissners ögon har analyserats. Var de inte litet kalla kanske? Hennes lockiga hår har kommenterats. Kan en partiledare verkligen ha en sådan frisyr? Mona Sahlins klädval har analyserats. Varför hade hon vit klädsel på presskonferensen månntro? Hennes dialekt har kommenterats. Kommer socialdemokratiska gräsrötter att acceptera en partiledare med Stockholmsdialekt? Herr talman! Tillåt mig att föra fram en liten undran. Hur kan det komma sig att Maria Leissners frisyr kommenteras och anses intressantare än Carl Bildts? Hur kan det komma sig att Maria Leissners ögon analyseras men inte Birger Schlaugs? Och hur kan det komma sig att Mona Sahlins klädval är intressantare än Ingvar Carlssons? Hur kan det komma sig att just Mona Sahlins dialekt kommenteras men inte Anders Jag är tyvärr ganska övertygad om att statsrådet Mats Hellström har helt rätt i att kvinnliga ledare ifrågasätts och analyseras på ett helt annat sätt än manliga ledare. Det sker tyvärr allt för ofta utifrån helt irrelevanta utgångspunkter. Detta är kanske också ett tydligt bevis på att det finns oerhört mycket kvar att göra i Sverige innan verklig jämställdhet uppnåtts mellan kvinnor och män. Nu för tiden är jämställdhetsdebatter i riksdagen föga kontroversiella. Det är politiskt korrekt att tala för jämställdheten. Det är bra. Men det kan ibland vara viktigt att påminna sig att det tog hela 73 år från det att de första kvinnorna tog plats i den svenska riksdagen till dess vi uppnådde en rimlig könsfördelning. Jag vet inte om Christel Anderberg skulle kalla detta den moderata modellen, dvs. att jämställdheten skall tillåtas att växa fram sakta men säkert utan regleringar. Jag kan försäkra Christel Anderberg att jag tycker precis lika illa om socialism som hon gör. Man kan tillskriva socialdemokraterna mycket elände på grund av den ideologin, men just i detta fall tycker jag nog att det är att dra litet väl långtgående slutsatser att hävda att det land som har nått väldigt långt i jämställdhetsarbetet skulle ha drabbats särskilt hårt bara för att vi har haft socialdemokrater i regeringen under lång tid. Om man jämför med andra länder där det inte finns någon socialdemokratisk politik kan man väl knappast påstå att jämställdheten har nått mycket längre där. Vi kan gärna förenas i hur illa det är med socialism, men på detta område tror jag tyvärr att det finns lika goda kålsupare inom alla ideologier. Det kvarstår fortfarande många ojämlikheter i vårt land. Jag tänker i första hand på de oförklarliga och oacceptabla löneskillnaderna mellan kvinnor och män och att ansvaret för hem och familj till största delen fortfarande vilar på kvinnorna. Men det finns ändå anledning till optimism. Under de år som gått har bristerna i jämställhet faktiskt hamnat på dagordningen igen, inte bara i politiken utan på arbetsplatserna, vid köksborden och vid diskbänkarna. Jag är övertygad om att utan en stabil liberal ideologisk grund riskerar brister i jämställdhet och andra typer av diskriminering att reduceras till frågor som bara hamnar på dagordningen då det anses politiskt korrekt eller då tidsandan tillåter detta. Så får det aldrig bli - att det politiska kuraget och engagemanget inte finns då det blåser snålt. Det kan ju finnas anledning att i denna stund, när partier och andra opinionsbildare nästan tävlar om att framstå som de mest angelägna om att förbättra jämställdheten, påpeka att det inte alltid varit så. Ett exempel är tillkomsten av jämställdhetslagen 1979 under den dåvarande mittenregeringen med starka folkpartiinslag. Då gick Socialdemokraterna kraftfullt emot en sådan förbättrad lagstiftning, i en ohelig allians med såväl LO som SAF. Det finns i dag inga samhällsförhållanden som i högre grad negativt påverkar en så stor del av befolkningen som bristerna i jämställdhet. Därför får inte jämställdhetspolitiken enbart bli en kvinnofråga, lika litet som kampen mot rasism endast skall föras av invandrare. Jämställdhetspolitik är för viktigt för att reduceras till ett gruppintresse. Alla människors lika rättigheter och skyldigheter är ett grundfundament som måste garanteras i en demokratisk rättsstat. Det är från denna utgångspunkt som Folkpartiet och den liberala ideologin hämtar sin kraft. Det ligger i allas intresse att vi gemensamt arbetar mot diskriminering i alla dess former. Diskriminering har sin utgångspunkt i generaliseringar om en viss grupps påstådda kollektiva egenskaper och behov, generaliseringar oftast uppbyggda på fördomar och kulturhistoriskt förankrade uppfattningar. Det är också detta som gör den så motbjudande. Det finns ingen egenskap, inget behov, inget karaktärsdrag, inget kön och ingen rastillhörighet som på något sätt kan bli viktigare än det förhållandet att vi alla i första hand är människor, med unika och individuella behov och individuella rättigheter. Det kan tyckas vara självklart att ha den uppfattningen, men det finns representanter i denna kammare som i andra sammanhang gärna delar in människor i klasser eller på den andra kanten är blinda för de olika förutsättningar och villkor som människor alltjämt lever under i dagens Sverige. Folkpartiet liberalerna har länge varit pådrivande i arbetet med att förändra samhället i riktning mot att kvinnor och män skall ges mer likvärdiga förutsättningar till individuell utveckling och valfrihet samt likvärdiga rättigheter och skyldigheter såväl i arbetsliv som i omsorgen om hem och familj. Trots att bristerna i jämställdhet mellan kvinnor och män åter hamnat i fokus i den offentliga debatten och i det politiska beslutsfattandet kvarstår fortfarande orättvisor, oftast till kvinnornas nackdel. Det är tyvärr sällan så att fagra ord förändrar världen, och det är på den här punkten som det finns all anledning att kritisera regeringen för den förda politiken. Det är inte svårt att räkna upp många beslut som fattats i denna kammare av socialdemokrater i kombination med jourhavande politiska kompisar som varit direkt fientliga mot jämställdheten, detta trots att jämställdhetsminister Mona Sahlin i vackra tal har framhållit vikten av att jämställdhetsaspekter skall beaktas vid varje politiskt beslutsfattande. Vi har i Folkpartiet valt att inte reservera oss på varenda punkt där vi i detta betänkande i och för sig har invändningar, men den del där vi verkligen vill göra en markering gäller borttagandet av barntillägget i svux och svuxa. Det är nämligen ett av de tydligaste missgreppen mot jämställdheten som socialdemokraterna har åstadkommit. Varje gång som vi tar upp detta anförs alltid som försvar: Men man måste ju spara i rådande statsfinansiella läge. Detta har vi full förståelse för - inte heller vårt parti lovar yvigare utgifter - men det finns faktiskt ett val när man sparar. Om man har förpliktat sig för att jämställdhetsaspekter måste beaktas i varje beslut, har man faktiskt en moralisk skyldighet att leva upp till det. Man har därvidlag faktiskt inte följt vad man har sagt, utan man har på ett dramatiskt sätt försämrat villkoren för just den grupp som man ofta talar så varmt för. Vilka är det då som går på t.ex. komvux med svux och svuxa? En stor del av dem är faktiskt de kvinnor som kanske på grund av att de tidigt har fått barn inte har haft tillfälle att skaffa sig utbildning. Det är alltså just den grupp som har det kanske största behovet av att få bra villkor för att studera vidare. Barntillägget berör 33 000 kvinnor i vårt land - många ensamstående - med 88 000 barn. Jag tycker därför att det är väldigt hårt när man säger att barntillägg och familjepolitik inte hör hemma i studiefinansieringssystemet utan skall skötas via barnbidrag osv. Detta gör man samtidigt som man sänker barnbidragen. Vilka förutsättningar ger man då dessa kvinnor med barn att studera vidare? Det finns all anledning att vara kritisk mot just detta. Det kommer nu rapporter från olika delar av Sverige om hur det antal människor som anser sig ha ekonomisk möjlighet att studera när barntillägget har försvunnit har minskat radikalt. Hur skall det sedan bli när man också sänker ersättningsnivån i a-kassan, som påverkar svuxa? Jag är oerhört rädd för att effekterna av detta kan bli förödande, dels för hela gruppen av människor som har en utbildning som skulle behöva kompletteras för att de skall få riktiga jobb, dels och framför allt för gruppen lågutbildade kvinnor med barn. Vi i Folkpartiet har motsatt oss denna utveckling. Det vore intressant att få höra en socialdemokratisk företrädare försvara detta och leda i bevis att man trots allt har beaktat jämställdhetsaspekten när man har tagit bort det här barntillägget. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I utskottets betänkande om jämställdhet ingår flera aspekter vad gäller jämviktsförhållanden mellan kvinnor och män. Flera av dessa aspekter är viktiga för att uppnå ett jämlikt förhållande. Svenska kvinnor arbetar mest i världen. Samtidigt som de har lång arbetstid och stora arbetsbördor föder svenska kvinnor i genomsnitt fler än två barn. Kvinnorna i vårt land lägger ned lika mycket tid på hushållsarbetet som de gjorde på 30-talet. Samtidigt med att kvinnorna arbetar så intensivt har männen minskat sitt lönearbete med åtta timmar i veckan, vilket innebär tio arbetsveckor per år. Herr talman! Vi i Miljöpartiet förordar sänkt arbetstid. Medan kvinnornas icke betalda arbete ägnas åt barn och hushåll ägnas männens ökade fritid i huvudsak till egna fritidsaktiviteter och inte till hem och barn, visar undersökningar. Under 80-talet ökade ohälsotalet för kvinnor, medan det minskade för män. Långstidsfrånvaron och förtidspensioneringarna ökade. Speciellt drabbade är unga kvinnor inom LO-kollektivet. Den vetenskapliga forskningen, speciellt den medicinska, är helt inriktad på män. Det är unga män som är norm för alla standardvärden. Förklaringen ligger i att forskare tycker att kvinnor är svårare att pröva på grund av sina hormoncykler och annorlunda livscykler. Att kvinnor kan få barn är också en orsak till att det är lättare att fastställa medicinska värden efter manskroppen. Forskningen bedrivs av män, för män och på män. Det är viktigt att både kvinnor och män utgör grunden för normering främst inom den medicinska forskningen. Detta kommer att bidra till att minska ohälsotalet och medverka till en bättre helhetsbild av kvinnan med skillnaden i biologi som är av betydelse för både arbete och fritid. Med ovan sagda kommer Miljöpartiet att stödja kds-reservation 14. Vi har själva en liknande motion, men den har remitterats vidare till ett annat utskott. Herr talman! Kvinnors totala arbetsbelastning är större än männens. En italiensk forskare Laura Balbo har delat upp kvinnors arbete i fyra områden: relationsarbete, konsumtionsarbete, hushållsarbete och lönearbete. Tre av dessa arbeten är oavlönade, pågår oavbrutet och syns först när de inte blir gjorda. Kvinnor har alltid haft flera ansvarsområden, men det som skiljer oss nu från det tidigare bondesamhället är att vi är geografiskt så splittrade. Hemmet finns på en plats, dagis på en plats, skolan på en plats och lönearbete på ytterligare en plats. Dessutom tenderar kvinnor också att sprida ut sitt lönearbete geografiskt. Att vi är geografiskt så splittrade bidrar också till att upplevelsen av stress, som är lika för män och kvinnor under dagen på arbetsplatsen, minskar för män under sista arbetstimmen då de börjar tänka på den väntande fritiden och vilan men ökar för kvinnor med tanke på alla andra arbetsuppgifter som finns kvar med barn och hem. Kvinnor är trots alla ansträngningar inte jämställda med män vad gäller lönearbetet. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor måste minska. Ewa Larsson kommer att tala mer om löneskillnader och sexuella trakasserier litet senare i debatten. Herr talman! Arbete med kvinnors hälsa och en helhetssyn på kvinnors situation är nödvändiga. Kvinnor har stort ansvar men litet makt över sina liv. Kvinnors kropp måste vara norm för kvinnor. Att kvinnors löner måste vara lika med männens är en självklarhet. Globalt sett består världens befolkning till 57 % 10 % av de samlade globala inkomsterna och äger endast 1 % av arealen. Herr talman! Mäns arbetslöshet minskar nu så sakteliga, medan kvinnors ökar dramatiskt. Inom vården, med de tyngsta arbetena vad gäller lyft, arbetar mest kvinnor. De förlorar nu sina jobb när landstingen varslar. Näst i raden är alla postkassörskor som får gå när postkontoren i glesbygd läggs ner och ersätts med post i butik. Detta drabbar naturligtvis i hög grad postkassörskorna. Dessa kvinnoyrken är lägst betalda. LO har i dag lagt fram en rapport om vilka löneskillnader som finns. Herr talman! Jag vill att regeringen tar hänsyn till det ovan sagda i sitt utredningsarbete och beredningsarbete inför den i betänkandet nämnda planerade vårpropositionen om jämställdhetspolitiken. Jag avslutar med att yrka bifall till reservationerna 7, 12 och

Herr talman! På frågan hur det står till med jämställdheten i Sverige kan man ge vitt skilda svar. Det beror helt enkelt på vad man ställer det i förhållande till, vad man jämför det med. Vi kan jämföra förhållandena i Sverige med hur kvinnorna som globalt kollektiv har det. Jag tror att väldigt många av oss har hört den här välkända sekvensen: Kvinnorna i världen utgör drygt hälften av befolkningen, utför två tredjedelar av allt arbete, får för det en tiondel av inkomsterna och äger en hundradel av alla egendom i världen. Skall man jämföra svenska förhållanden med det kan man kanske karakterisera våra förhållanden t.o.m. som rent paradisiska. Det enda som stämmer med den globala bilden är detta med drygt hälften av befolkningen. Arbetet då? Utför vi svenska kvinnor inte mer arbeten än svenska män? Som jag har uppfattat de undersökningar som har gjorts arbetar vi ungefär lika mycket, men skillnaden ligger i att vi kvinnor utför mer obetalt arbete. Männens arbetsinsatser är till större del betalda. När det gäller inkomsterna finns det visst skillnader, men inte på långa vägar som det är globalt. Det finns osakliga löneskillnader. Kvinnodominerade arbeten är ofta lågt värderade. När det gäller hur mycket vi äger av egendomen har jag inga siffror, men det är mycket mer än vad det är globalt. Det blir allt vanligare att de som lever tillsammans delar den fasta egendom som man har. Tidigare var det oftast mannen som ägde den. Vi kan jämföra situationen i Sverige med situationen i enskilda länder, land för land. Då kan vi naturligtvis upptäcka att det finns länder som har kommit längre på något område när det gäller jämställdhet. Men ser man på kvinnors totala situation har ändå svenska kvinnor det troligtvis bäst i världen. Vi kan framstå litet grand som ett föredöme i dessa sammanhang. Men vi kan också jämföra med målet i den svenska jämställdhetspolitiken, som uttryckts så här: Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Om man lägger till att detta skall gälla både formellt och reellt inser de flesta av oss att vi har långt kvar. Själv vill jag helst jämföra det med mina visioner av det jämställda samhället, när jag skall försöka komma fram till hur det står till med jämställdheten i Sverige. Mina visioner av det jämställda samhället visar på ett varmare och mjukare samhälle där barnen, kvinnorna och männen alla är vinnare. Herr talman! I den visionen tar mannen och kvinnan gemensamt ansvar för hem och familj. Båda har möjlighet, frihet, att kombinera eller välja mellan hemarbete, förvärvsarbete och studier under olika skeden i livet utan påverkan av fördomar och negativa konsekvenser. I den visionen är kvinnors och mäns villkor i arbetslivet lika. Lika lön för likvärdigt arbete är en självklarhet. En kvinna på en hög position är lika naturligt och vanligt som en man på en hög position. Segregationen på arbetsmarknaden har upphört. Dagis och skola är inte längre kvinnovärldar. Alla barn har både kvinnliga och manliga förebilder, och ungdomar väljer framtid fria från fördomar. I visionen är inte mannen längre norm och kvinnan avvikande. Kvinnan och mannen gäller båda som norm. I den visionen finns män och kvinnor tillsammans inom alla samhällsområden och på alla beslutsnivåer. När jag jämför min vision med verkligheten undrar jag allt om jag kommer att få se visionen förverkligad. Herr talman! Jag begrundar också arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 1, som vi behandlar just nu här i riksdagen. Kommer detta betänkande att bidra på något sätt till att öka jämställdheten i Sverige? Bakom detta betänkande finns 23 motioner och ännu fler kvinnor och män. Det är kvinnor och män med förhoppningar som vill mycket och som vill väl. Bakom de ord som är präntade i betänkandet finns visioner och drömmar. Men kommer detta på något sätt att bidra till framsteg? Jag ställer mig frågan: Vad förmår världens mest jämställda parlament att göra av dessa visioner, drömmar, förhoppningar och den goda vilja som finns hos alla män och kvinnor bakom de här visionerna? Vad förmår man göra av det? Det mycket korta och enkla svar som jag kommer fram till är att man förmår att göra en sammanställning. Det är nämligen tänkt att riksdagen praktiskt taget skall lägga detta betänkande till handlingarna. Inte ett enda egentligt beslut skall tas. Inte en enda position skall flyttas framåt ett enda steg. Projekt bedrivs, utredningar pågår och en proposition skall komma nästa år. Det är tydligen ett prestigefyllt förhållande mellan den första och den andra statsmakten. Den första kan inte ta ställning till något 1995 för att inte trampa den andra på tårna, eftersom den i sin tur skall komma med förslag 1996. Uppriktigt sagt, herr talman, är jag besviken över att världens mest jämställda parlament inte kan samla sig till några ställningstaganden. Själv kan jag inte avstå från att säga att jag tycker att beslut skall fattas. Därför yrkar jag bifall till den kristdemokratiska reservationen nr 4 och reservation nr 14, och naturligtvis också till den gemensamma folkpartistiska och kristdemokratiska reservation som Ola Ström har yrkat bifall till. Det gäller arbetsvärdering och det gäller kvinnors hälsa och kvinnor som norm.

Herr talman! Det finns en bred politisk enighet om det övergripande målet i jämställdhetspolitiken, nämligen att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Det finns också i det stora hela en bred samsyn över partigränserna om hur detta mål skall uppnås. Men det finns ett undantag, som blev väldigt tydligt i början av denna debatt. Det finns ett parti som ställer sig vid sidan om. Moderaterna väljer i väsentliga stycken en väg som är helt främmande för utskottet i övrigt. Moderaterna avvisar i sin kommittémotion politiska lösningar som ett medel för att uppnå jämställdhet. Enligt Moderaterna kräver ett framgångsrikt jämställdhetsarbete i framtiden enbart ett individuellt ansvar. Förändringar kan bara uppnås, skriver de, genom att enskilda individer tar ett personligt, praktiskt och moraliskt ansvar. Och den viktigaste jämställdhetsfrågan för Moderaterna är att bryta upp de offentliga monopolen inom vård och omsorg. Detta är en traditionell moderat omskrivning för att det även inom jämställdhetspolitiken är marknadslösningar som förespråkas. Receptet är som vanligt inga politiska beslut utan individuella lösningar och marknadslösningar. Vi i de övriga partierna i utskottet anser att det är lagstiftning, politiska beslut och attitydförändrande åtgärder, långsiktighet och uthållighet som är grunden för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Det som är intressant i en sådan här debatt - jag vill lyfta fram det tydligt - är att se hur det är i de länder som har valt den väg som Moderaterna nu förespråkar i sin motion. De exempel som finns visar att det där har skapats lågavlönade servicejobb som man inte kan försörja sig på trots att man jobbar heltid. De jobb som erbjuds är tillfälliga. Avtalen och villkoren är individuella och därmed inte särskilt bra. Man har skapat en arbetsmarknad där arbetsgivaren ensidigt bestämmer villkoren och där det finns ett A och ett B-lag, vilket ökar och permanentar klyftorna i samhället. Framför allt: Jämställdheten mellan könen är inte särskilt utvecklad. Detta är en utveckling som vi socialdemokrater helt avvisar. Vi tycker dessutom att det är helt fel tänkt. Det är inte med ökade löneskillnader och vidgade klassklyftor vi får ett samhälle i utveckling och tillväxt. Det är heller inte med minskade utan med ökade insatser för jämställdheten mellan kvinnor och män som vi kan nå bra resultat. Det perspektiv som genomsyrar den moderata kommittiémotionen är enligt min uppfattning helt befängt. Moderaterna menar tydligen på fullt allvar att kvinnor som inte är jämställda mannen får skylla sig själva eftersom de inte tar ansvar för sin egen situation. Det resonemanget skulle innebära att kvinnlig underrepresentation i samhällets olika organ beror på briser hos kvinnorna själva. Det är deras egen brist på kompetens och vilja som är anledningen till att de har lägre löner, mindre ekonomisk makt och till att de i liten utsträckning är arbetsledare och chefer. Det är deras eget fel att de har sämre arbetsmiljöer och fler arbetsskador. Innebär detta då, Christel Anderberg, att de kvinnliga partimedlemmarna i Moderata samlingspartiet är inkompetenta och okunniga, eftersom de i sådan liten utsträckning är representerade i denna riksdag? Den beskrivning som Christel Anderberg gav av det svenska samhället och de svenska kvinnorna är häpnadsväckande. Det är ett klarspråk som vi inte hört i denna riksdag sedan den förra mandatperioden, då vi hade nydemokraterna representerade i denna kammare. Kvinnorna är ofria. De är slavar under det socialistiska kollektivistiska oket, säger Christel Anderberg. Detta är en förolämpning mot alla de kvinnor - 60 % av de förvärvsarbetande kvinnorna - som finns i den offentliga sektorn. Menar Christel Anderberg att dessa kvinnor icke gör ett riktigt jobb och ett värdefullt arbete? Den väg som vi i Sverige har valt under mycket stor politisk enighet har varit en helt annan väg. Den har byggt på politiska beslut, samarbete och brett förankrat attitydförändrande arbete. Vår modell, där parterna på arbetsmarknaden kommer överens i kollektivavtal, har tillsammans med låglönesatsningar gynnat kvinnorna och stärkt deras ställning på arbetsmarknaden. Likaså har en stor offentlig sektor givit jobb men också skapat förutsättningar för kvinnor och män att förvärvsarbeta. Detta, i kombination med en lagstiftning som stöder och stärker jämställdheten mellan könen, har lett till att Sverige är det mest jämställda landet i världen. Detta är något att vara stolt över och slå vakt om. Därför avvisar vi helt den moderata politiken som bara kommer att innebära ökade klyftor, motsättningar och i sin förlängning ett otryggt och försvagat samhälle där vi alla skulle vara förlorare. Det finns en annan skiljelinje i debatten i dag, och det är de krav som finns på mer resurser till den offentliga sektorn och mer lagstiftning för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män. Tänk om det vore så enkelt, men det är det inte. Skälen till detta är flera, men jag skall senare utveckla dem litet närmare. Det finns också anledning att titta på hur situationen ser ut i dag. Jag kan konstatera att de svenska kvinnorna har en jämförelsevis unikt stark ställning i samhället. Detta beror ju på den höga förvärvsfrekvensen och den därmed fria och oberoende ställning som svenska kvinnor har. Arbetslösheten är fortfarande lägre för kvinnor än för män. Det är ett förhållande som skiljer sig i förhållande till situationen i Europa i övrigt. De rent diskriminerande löneskillnaderna mellan kvinnor och män är jämförelsevis små, även om de finns. Men det finns saker som hotar denna situation. För det första: Kvinnorna drabbas särskilt hårt av den offentliga sektorns försämrade ekonomi. Det beror delvis på att vi har en ekonomisk situation som är ett elände, ett moras, som den borgerliga regeringen lämnade efter sig med den enorma statsskulden och det stora budgetunderskottet. Men det beror också på de nedskärningar och förändringar som skett under de tre gångna åren i kommuner och landsting, där man har haft borgerligt styre och där nedskärningarna har genomförts av ideologiska skäl. För det andra: Vi har en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Det könsmässiga valet av utbildning och yrke kvarstår och det som hänger samman med det, nämligen att lönerna inom kvinnodominerade yrkesområden är lägre. Detta är ett stort och omfattande problem som vi inte kan lösa enbart med lagstiftning. Att komma till rätta med detta förhållande är enligt min uppfattning en fördelningspolitisk fråga för hela samhället, som kommer att kräva ett omfattande och långsiktigt arbete. För det tredje: Det finns könsdiskriminerande löneskillnader inom yrkesområden och yrkesgrupper. För det fjärde: Det råder en betydande brist på jämställdhet i hemmen. Det oavlönade hemarbetet utförs till övervägande del av kvinnor, och det är kvinnorna som fortfarande har huvudansvaret för barn och familj. För det femte: Det ofrivilliga deltidsarbetandet är grunden för könsmässiga skillnader som kvarstår hela livet. Detta hänger till viss del också ihop med den föregående punkten. Många kvinnor tvingas till deltidsarbete beroende på den bristande jämställdheten i hemmen. Men det finns också andra orsaker som står att finna i organisationen av arbetet inom vård, omsorg och service. För det sjätte: Kvinnors makt i samhället är för liten i förhållande till sin andel av befolkningen. Det är tydligt när det gäller fördelning av de ekonomiska resurserna, inflytandet i näringslivet, osv. Hur skall vi då gå vidare? Vad kan vi göra för att förändra denna situation? Vi socialdemokrater har under detta år arbetat för att skapa tillväxt, sanera statsfinanserna och skapa fler jobb. Vi ser nu att utvecklingen har vänt. Investeringarna ökar, vi har fått 80 000-100 000 fler arbeten under det senaste året, tillväxten beräknas bli 3,5 % i år, räntorna är på väg ner och kronan stärks. Vi får grepp på ekonomin, och stabiliseringen går snabbare än vad vi hade trott var möjligt. Detta är viktigt, därför att en ekonomi i balans är en förutsättning för utveckling i samhället. En ekonomi i balans betyder allra mest för kvinnorna. Det är de som har mest att vinna på detta. Vi har inte utrymme nu för ökade satsningar i kommuner och landsting. Trots vår prioritering av den offentliga sektorn, finns inte det utrymmet. Det är den ökade tillväxten och de ökade intäkterna som kommer att ge kommuner och landsting ett bättre läge. Vi måste även fortsättningsvis betona parternas ansvar för utvecklingen på arbetsmarknaden. Vi kan inte och skall inte lagreglera allt. Det är parterna som måste ta sitt ansvar för att t.ex. utveckla könsneutral arbetsvärdering. Från samhällets sida kan vi stötta projekt, ge resurser för utveckling av metoder, mallar och för spridning av goda exempel osv. Detta sker också. Det är parternas ansvar att avsätta utrymme för låglönesatsningar och särskilda kvinnopotter. Exempelvis Kommunal har i sitt avtal fått in rätten till mertid för de deltidsarbetande och har också avsatt särskilda kvinnopotter, och Metall har fört in arbetstidsförkortningen i avtalsförhandlingarna. Men jag utesluter ju därmed inte alls att det också kan behövas en skärpning av jämställdhetslagen. Vi överväger nu t.ex. remissvaren och utredningen när det gäller grupptalan. Det finns också andra konkreta frågor som bör övervägas i en total översyn av jämställdhetslagen. Det gäller t.ex. definitionen av begreppet likvärdigt arbete, arbetsgivarnas ansvar för att inte bara kartlägga utan också åtgärda lönediskriminering, arbetsgivarnas ansvar för att förhindra sexuella trakasserier och de små arbetsplatsernas ansvar för att upprätta jämställdhetsplaner. Men förändringar i den omfattning som jag nu skisserar kräver underlag och analyser innan det kan bli dags att skärpa jämställdhetslagen. Detta arbete pågår nu och kommer att resultera i en proposition under hösten 1996. Men det kommer också att krävas andra insatser än lagstiftningsarbete för att utvecklingen skall gå åt rätt håll när det gäller jämställdheten. Den satsning på kompetensutveckling och utbildning som regeringen nu aviserar i tillväxtpropositionen är särskilt viktig ur ett jämställdhetsperspektiv. Andra utredningar som är på gång och som har betydelse för jämställdheten är arbetstidsutredningen, studiestödsutredningen och utredningen om kvinnors arbetsmarknad nu och i framtiden, utredningen om fördelningen av den ekonomiska makten och arbetsrättskommissionens uppdrag att behandla frågan om rätt till mertid för deltidsarbetande. Det är viktigt att dessa utredningar görs. Vi behöver dem för att kunna fatta bra beslut. Tanken är att även detta skall vävas in i den proposition som läggs fram under hösten 1996. Ett annat viktigt inslag för att driva på utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle är det attitydförändrande arbetet. Det är ett arbete som måste ske på olika plan och mycket brett i hela samhället. Ett litet exempel som ändå har mycket stor betydelse, där vi själva i denna kammare skulle kunna vara med och påverka, förändra och vara föredömen, är möjligheten att faktiskt genomföra varannan damernas. Vi är stolta, Christel Anderberg, därför att vi har såväl kompetenta kvinnor som kompetenta män i vårt parti. Vi har genomfört varannan damernas i regeringen, i riksdagsgruppen och på våra listor till kommuner och landsting. Frågan är: Vad gör ni i de andra partierna? Ni skulle kunna bidra till att bilda ett föredöme för ett jämställt samhälle. Herr talman! Slutligen och sammanfattningsvis har vi i Sverige kommit mycket långt när det gäller jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi ser flera hot mot en fortsatt positiv utveckling, och vi har ett parti i denna riksdag som avviker i sin uppfattning från den i övrigt mycket breda enighet som finns om att driva på ett fortsatt jämställdhetsarbete inom samhällets alla områden. Det finns mycket kvar att göra. Jag har i mitt inlägg visat på några områden som kan utvecklas vidare och där vi kan föra frågorna framåt.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

Herr talman! När man hör moderater och socialdemokrater debattera får man ibland känslan av att deras ideologiska utgångspunkt bara är att vara varandras motsats. När Berit Andnor ger en kort politisk historik över hur det har gått till sedan vi började spara i Sverige, säger hon att de borgerliga sparade av ideologiska skäl men att Socialdemokraterna, när de nu har kommit till makten och sparar ännu mer, gör det för att de är tvungna. Detta är ju en löjeväckande förenkling av historiken. Man blir ju verkligen bekymrad om den socialdemokratiska gruppens analys av problemen i samhället är så förenklad. Då kan man verkligen undra vilken förmåga de har att ta Sverige ur krisen. Det var dock inte det som jag i första hand tänkte fråga om. Berit Andnor undvek att tala om det som jag tycker är ett viktigt exempel på att Socialdemokraterna har svikit sitt löfte om att jämställdhetsaspekter skall beaktas i varje politiskt fattat beslut. Det gäller då just barntilläggen i svux och svuxa. Jag kan se framför mig två modeller där Berit Andnor gärna kan få hjälpa mig, så att jag förstår vilken modell Socialdemokraterna använt för att komma fram till det här beslutet. Antingen har man, precis som Mona Sahlin lovat, tagit jämställdhetsaspekterna på allvar. Ändå har man fattat beslutet att detta inte var så viktigt, så barntillägget kunde tas bort. Eller också har man i just denna fråga glömt att tänka på jämställdhetsaspekterna. Det skulle vara väldigt intressant för mig och andra att få höra Berit Andnor förklara vilken modell Socialdemokraterna i detta fall har använt sig av.
Herr talman! Om Ola Ström hade lyssnat litet noggrannare på vad jag sade, skulle det ha framgått att jag sade två saker. För det första är den ekonomiska situationen i detta land så pass allvarlig att vi tvingas till mycket omfattande besparingar och nedskärningar. Därom torde vi vara överens. För det andra var det under de tre gångna åren en kraftig borgerlig majoritet i många kommuner och landsting. Där pågick ett arbete med att av ideologiska skäl skära ner i den gemensamma sektorn. Detta och ingenting annat sade jag. Det hade kanske varit på sin plats om Folkpartiet, som i regeringsställning hade chansen, hade drivit en annorlunda ekonomisk politik som kunde ha gjort att vi slapp den situation som vi i dag befinner oss i. Sedan bara en liten kommentar till de svårigheter som ändå måste ha funnits i den borgerliga regeringen under förra perioden. Det framstår nämligen med all tydlighet hur diametralt olika uppfattningar det finns mellan Folkpartiet och Moderata samlingspartiet i en så central fråga som jämställdhetsfrågan. Jag förstår att Folkpartiet i regeringsställning måste ha haft svårigheter när det gällt att bedriva en vettig jämställdhetspolitik. Barntilläggen i svux och svuxa tittar vi för närvarande på. Detta har anknytning också till den tillsatta studiestödsutredning, vars arbete vi enligt min uppfattning måste avvakta. När det gäller barntilläggen är vi helt överens, Ola Ström, om att den besparingen inte var bra ur ett jämställdhetspolitiskt perspektiv. Jag för min del hoppas mycket på den översyn som pågår i regeringskansliet beträffande just denna specifika fråga.
Herr talman! Jag vill verkligen tacka Berit Andnor för att hon erkänner att Socialdemokraterna fattade ett felaktigt beslut på detta område. Det förlåter vi gärna. Dessutom medverkar vi gärna till att man ändrar uppfattning i denna fråga, om man nu har den åsikten att ett felaktigt beslut fattats - vilket jag tycker att man har gjort. Berit Andnor återkommer till det som jag fortfarande tycker är en löjeväckande förenkling av de problem som vi i Sverige hittills under 90-talet stått inför. Hon säger att borgerliga kommunpolitiker runt om i Sverige gjorde besparingar av ideologiska skäl. Det är ett helt sanslöst påstående. I förra debatten om jämställdhet var det andra socialdemokratiska företrädare och de tillbakavisade verkligen ett sådant påstående. Nu kommer det upp igen, och fortfarande är det lika sanslöst. Jag var själv kommunalråd och erinrar mig att många kolleger, även moderata, tyckte att det var väldigt svårt att göra detta. Det var dock nödvändigt. Det är precis samma situation nu för Socialdemokraterna, så försök inte att göra detta till en ideologisk fråga!
Herr talman! Det är mycket möjligt att Ola Ström som förutvarande kommunalråd inte gav sig in på sådana här äventyrligheter. Ändå är det ett faktum, Ola Ström, att det under borgerligt styre av ideologiska skäl har skett förändringar av verksamheterna i den gemensamma sektorn. Anledningen till den mycket dåliga ekonomiska situationen för oss i dag kan vi inte bortse från. Den borgerliga regeringen kan nämligen inte helt friskriva sig från allt ansvar för det som hände under de tre år då man verkligen hade makten och även möjlighet att driva den politik som man ville föra. Då hamnade Sverige i en situation som medfört att vi nu har en enorm statsskuld och ett stort budgetunderskott. Dessutom tvingas vi nu till omfattande besparingar för att vi även på sikt skall kunna leva i ett samhälle där det finns fungerande välfärdssystem. Det är situationen i dag. Barntilläggen är en liten del här. Jag tycker att det kan betecknas som ett misstag. De stora nedskärningarna inom den gemensamma sektorn däremot beror på att vi befinner oss i en ekonomiskt mycket allvarlig situation. Där kan varken Folkpartiet eller de andra borgerliga partierna friskriva sig från det ansvar man ändå har för den politik som man förde under sina tre år vid makten.
Herr talman! Jag är glad att Berit Andnor beträffande mitt anförande talade om klarspråk. Klarspråk är för mig ett positivt värdeladdat ord, och det behövs kanske någon som vågar framföra litet andra tankar och funderingar i stället för att bara kasta sig in i den breda strömmen i vårt land och besjunga det som för närvarande anses vara politiskt korrekt. Om Berit Andnor har läst vår kommittémotion har hon funnit att vi inledningsvis uppehåller oss vid målen för jämställdhetsarbetet. Där är vi helt överens. Däremot anser inte vi att de medel som Socialdemokraterna har anvisat, och som man tydligen även i fortsättningen avser att anvisa, kommer att leda mot eftersträvade mål. Berit Andnor talar föraktfullt om marknadslösningar på jämställdhetsproblemen. Vad är det för fel på det? Män har ju i tusentals år sålt sina tjänster och sitt arbete på en fri och öppen marknad. Inte har det lett till att männen blivit förslavade! Varför skulle då kvinnor behöva stöttas och hjälpas samt hänvisas endast till en offentlig sektor där Berit Andnor och hennes meningsfränder styr och ställer? Där sker en politisk styrning av enskilda människors liv. Vidare talar Berit Andnor föraktfullt om de lågavlönade servicejobben i andra länder. Men vad har vi i vårt land lyckats åstadkomma? Vad är det som mera obarmhärtigt delar in människor i A och B-lag än just en stor arbetslöshet? Vad är det som mera obarmhärtigt styr människor in i ett B-lag, nämligen den lågavlönade offentliga sektorn, än det faktum att det för 60 % av Sveriges kvinnor inte finns någon annan arbetsgivare att tillgå?
Herr talman! Också jag tycker att klarspråk är ett positivt laddat ord. Jag tycker att det är mycket bra att vi verkligen får se var Moderaterna står i denna mycket centrala fråga. Det är länge sedan en moderat debattör var så tydlig när det gäller jämställdheten som Christel Anderberg är. Det är mycket bra. Nu får vi klart för oss var Moderaterna verkligen står i dessa frågor. Vi är överens om målen men inte om medlen, säger Christel Anderberg. Men problemet med Moderaterna är att det inte finns några medel. Det finns ju ingen politik. Politiska beslut skall vi inte ägna oss åt i denna kammare; detta enligt Christel Anderberg och Moderaterna. Vad ni säger är: Det är fel med lagstiftning. Vi skall lita till kvinnorna själva. Om de inte är jämställda, beror det enbart på att de själva är inkompetenta och okunniga och inte själva har vett att ta ansvar för sin situation. När det gäller den offentliga sektorn och den enligt Christel Anderberg mycket svåra situationen för kvinnor som arbetar inom denna borde det viktigaste väl ändå vara att koncentrera krafterna på att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det blir ju inte fler jobb genom att delar av den offentliga sektorn läggs ut på entreprenad. Syftet med det hela är inte att skapa jobb för kvinnor. Det blir inte bättre arbetsvillkor, och det blir inte heller bättre lön. Syftet är ju enbart att man vill skapa verksamheter som är billigare. Det är det som är syftet. Det blir inte fler jobb. Syftet är också att skapa ett annat samhälle. Den moderata politiken går ju ut på att återskapa klyftor i samhället och på att skapa skillnader mellan människor. Pigjobben och hela den debatten är det yttersta uttrycket för detta.
Herr talman! Det är helt rätt att vi vill skapa ett helt annat samhälle. Jag har aldrig sagt, aldrig tänkt och aldrig menat att det skulle vara kvinnornas eget fel i den mån de inte är jämställda, tvärtom. Jag har sagt och vi har skrivit i vår kommittémotion att det är organisationen av kvinnornas arbete som har gjort dem förslavade. Genom skatte och avgiftssystemet har man medvetet tvingat ut nästan alla kvinnor på arbetsmarknaden, vare sig de har velat eller inte. Genom politiska beslut har man styrt in dem i en offentlig sektor där det inte finns någon valfrihet och där lönediskrimineringen är som mest utbredd. Vem är det som, när ni får till stånd er grupptalan, kommer att sitta på svarandebänken i nästan alla mål? Jo, företrädare för kommuner och landsting. Det är ett mycket dåligt betyg för den socialdemokratiska politiken. Vi vill ha ett samhälle där politikerna inte styr och ställer och avgör allting. Vi vill att den politiska makten skall dra sig tillbaka och att det skall bli ett ökat utrymme för enskilda personer att själva organisera sitt eget och sina familjers liv på det sätt som i olika skeden i livet passar dem bäst.
Herr talman! Det som är unikt med de nordiska länderna och med Sverige är den mycket starka ställning som kvinnorna har. Detta har varit möjligt genom att kvinnor har kunnat skapa sig frihet och oberoende genom förvärvsarbete. Vi har förvandlat oavlönat arbete till avlönat arbete. Vi har skapat ett samhälle som i våra egna och de flestas ögon i detta land, men också internationellt sett, betraktas som det mest jämställda i världen. En mycket viktig orsak till detta har varit uppbyggnaden av den offentliga sektorn. Det blir inte fler jobb om vi lägger ut verksamhet inom den offentliga sektorn på entreprenad. Det blir inte fler jobb om vi privatiserar den offentliga sektorn, utan det blir färre jobb. Syftet från Moderaternas sida är ingenting annat än att skära ned i det gemensamma, i det som har stor betydelse för den fördelningspolitiska situationen i vårt land, nämligen i den offentliga sektorn. Ja, ni vill skapa ett annat samhälle Christel Anderberg! Detta är genomgående inom alla politikområden. Ni vill skapa ett samhälle där allting skall bygga på individuella lösningar och på marknadslösningar. I kölvattnet kommer vi att få ett samhälle med stora klyftor mellan människor. Det kommer att bli ett ojämställt samhälle och ett samhälle som är kraftigt försvagat. Det blir ett samhälle med stora motsättningar och stora sociala klyftor. I ett sådant samhälle kommer vi inte heller att kunna skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. Där skiljer vi oss åt, Christel Anderberg! Jag och socialdemokratin står för en helt annan linje. Det har blivit mycket tydligt i dag och jag tackar för det.

Herr talman! Jag förutsätter att Hans Andersson är medveten om den mycket svåra ekonomiska situation som vi i detta land befinner oss i. Denna situation är resultatet av att vi hade en borgerlig regering som inte fullt ut var mäktig sin uppgift. Vi har i dag en skuld som är enorm. Vi har enorma budgetunderskott, och vi måste spara. Detta är ofrånkomligt. Vi måste spara och vi måste höja skatterna. Detta arbete har vi med kraft försökt att genomföra under det år som gått, och vi ser att utvecklingen nu har vänt. Det ser positivt ut. Kan vi hålla i det här så finns det förutsättningar för att inom en inte alltför avlägsen framtid börja diskutera hur vi skall utnyttja det utrymme som bildas. Det är grunden för de åtgärder som vi har tvingats vidta. Jag håller med Hans Andersson om att det är viktigt att ha ett jämställdhetsperspektiv på den politik som förs. Regeringen har på den punkten varit mycket tydlig i sina direktiv till alla de kommittéer och utredningar som har tillsatts. Detsamma gäller de olika budgetförslagen. Det finns en del svårigheter när det gäller att göra detta på ett riktigt och bra sätt. Därför har jämställdhetsministern en egen utredare som under det här året har ägnat sig åt att gå in på två olika departementsområden för att hitta olika modeller för hur man skall kunna väga in jämställdhetskonsekvenserna i sitt arbete. Det tycker jag är oerhört viktigt. Vi måste ta till oss detta och utveckla det vidare. Jag kanske också hinner med en konkret fråga innan talartiden tar slut. Det gäller deltiderna. Arbetsrättskommissionen har ett uppdrag och skall arbeta med förtur när det gäller denna fråga. Jag förutsätter att de snart återkommer till oss med förslag.

Herr talman! Vi är uppenbarligen helt överens om att det är nödvändigt att sanera statsfinanserna. Det är en förutsättning för att vi över huvud taget skall kunna diskutera omfattningen av välfärden i kommuner och landsting. Om detta är vi överens, Hans Andersson. Vi börjar nu se att det går åt rätt håll och att utvecklingen har vänt. Det är förutsättningen för en stabilitet inom den kommunala och landstingskommunala sektorn. Jag skulle vilja svara på Hans Anderssons konkreta frågor. Den ena gällde Vänsterpartiets reservationer om lagstiftningsfrågorna i detta betänkande. Som jag sade i mitt anförande finns det anledning att se över de frågor som Hans Andersson har lyft fram. Det har vi socialdemokrater tidigare också gjort, och det står vi fast vid. Men det finns, enligt min uppfattning, ytterligare delar i jämställdhetslagen som behöver ses över i det sammanhanget. Detta bör göras i ett sammanhang, och det bör också finnas ett vettigt underlag för att man skall kunna ta ställning när det gäller de olika lagstiftningsförslagen. Detta arbete pågår nu i regeringskansliet, och vi kommer att återkomma under hösten 1996 med förslag när det gäller dessa delar. Vi socialdemokrater ställer oss helt avvisande till tanken på att vi skulle skattesubventionera hemarbete i de välbeställdas hem. Leif Linde blev tolkad på ett felaktigt sätt i samband med en presskonferens. Detta fick ett oerhört genomslag i medierna. Alla vi i denna kammare känner till hur medierna arbetar. Men jag vill lugna Hans Andersson genom att säga att vi socialdemokrater inte har ändrat inställning till detta.
Herr talman! Jag vill bara fråga Berit Andnor om Socialdemokraterna kommer att understödja en arbetstidsförkortning. Berit Andnor nämnde nedskärningarna inom landstingen. Vi vet att varslen inom landstingen har fördubblats sedan förra året - 6 800. Men man skulle kunna rädda jobben. Bl.a. har vi pekat på att man skulle kunna rädda 10 000 jobb inom den offentliga sektorn. Miljöpartiet har också lagt fram en rapport om kvinnor och jobben. I den förordar vi att en skatteväxling skulle komma kommuner och landsting till godo. Vi talar om en storleksordning på 30 000 jobb. Detta rör sig om kvinnojobb, och det har naturligtvis med jämställdheten att göra. Vi vet, som Hans Andersson nämnde, att arbetslösheten för kvinnor kommer att öka dramatiskt. Det blir så. Berit Andnor nämnde också de sexuella trakasserierna. Jag skulle vilja att Socialdemokraterna bifaller de reservationer som Vänsterpartiet och Miljöpartiet står bakom och som Ewa Larsson senare kommer att ta upp. I mitt anförande nämnde jag också nedläggningen av de små postkontoren i landet. I huvudsak är det kvinnor som arbetar på dessa kontor. Av trettio anställda kan det vara en man. Det utgör också en jämställdhetsfråga.
Herr talman! Jag skall först ta upp arbetstidsfrågan. Det är oerhört viktigt att lyfta fram den frågan, kanske framför allt ur litet andra aspekter än Barbro Johansson gjorde. Vi har ett omfattande deltidsarbetande och ett omfattande övertidsarbetande. Vi vet att hemarbetet är ojämnt fördelat. Det obetalda arbetet utförs till övervägande del av kvinnor. För min del handlar det emellertid om att ta ut en arbetstidsförkortning ur det produktivitetsutrymme som kan uppstå i framtiden. Det finns inte några pengar, Barbro Johansson, till att förkorta arbetstiden. Att säga någonting annat och att lägga fram sådana förslag som Miljöpartiet har lagt fram är ekonomiskt oansvarigt. Detta är något som måste tas ut på sikt, det måste tas ut flexibelt, och det måste tas ur det kommande produktivitetsutrymmet. Det skall också ställas mot alla andra krav till förbättringar i välfärdssamhället eller när det gäller löner som vi kan möta framöver. Att säga någonting annat tycker jag ändå tyder på att man är ekonomiskt oansvarig. Jag har tidigare försökt förklara varför vi inte kan bifalla de förslag till förändringar av lagförslag som både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har framställt, t.ex. när det gäller sexuella trakasserier. Frågan om en skärpning av jämställdhetslagen måste, enligt min uppfattning, avgöras i ett sammanhang. Den är komplicerad. Det innebär att om man skall göra en sådan förändring som Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår, måste man kanske bygga in andra delar i lagstiftningen, så att detta blir lätt att hantera och möjligt att hantera på ett sådant sätt som både Barbro Johansson och jag är intresserade av att göra.
Herr talman! Jag är glad över att de socialdemokratiska kvinnorna litet grand stöder arbetstidsförkortningen. Förra året när jag tog upp denna fråga fanns det ett stort motstånd. Men jag vet att socialdemokratiska kvinnor har talat mycket om arbetstidsförkortning, och jag tror att det finns en öppning. Att man skulle vänta på produktivitetsökningar stämmer inte. Tvärtom leder arbetstidsförkortning till bl.a. produktivitetsökningar. IG-Metall i Tyskland har visat oss det när vi var där. Arbetsskador och sjukfrånvaro minskar så pass mycket vid en arbetstidsförkortning att det blir samhällsekonomiskt försvarbart att införa arbetstidsförkortning bara på grund av detta. Det innebär dessutom fler arbetstillfällen. Även det är samhällsekonomiskt försvarbart.
Herr talman! Frågan om arbetstidsförkortning har de socialdemokratiska kvinnorna faktiskt drivit i mer än 20 år. Vi kan därför fråga vem som stöder vem i detta sammanhang. Vi började diskutera dessa frågor innan Miljöpartiet var påtänkt som parti. Det visar också hur svårt det är att gå fram med arbetstidsfrågorna. Jag tror att situationen för att diskutera dessa frågor är en annan i dag än för 20 år sedan. Men det är viktigt att poängtera att en eventuell arbetstidsförkortning måste tas av det framtida produktivitetsutrymmet som vi alla gemensamt åstadkommer. Det skall dessutom ställas mot andra mycket viktiga åtgärder som vi skulle vilja vidta inom andra områden i samhället. Det är nämligen inte gratis att förkorta arbetstiden. Det är också viktigt att poängtera att en förkortning av arbetstiden inte innebär att vi skall dela på jobben eller dela på arbetslösheten. Detta är ett felaktigt resonemang. Det är viktigt att klara ut den skiljelinjen. Det går inte att med samhällets pengar subventionera en arbetstidsförkortning på det sätt som Miljöpartiet föreslår. Det är en lösning som är ekonomiskt oansvarig. Det finns ingen grund för att kunna genomföra ett sådant förslag. Barbro Johansson, jag tycker att Miljöpartiet skall fundera litet till när det gäller just frågan om arbetstidsförkortning.

Herr talman! Min fråga till Berit Andnor är om hon är nöjd med arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 1. Jag skulle gärna vilja veta på vilket sätt det kommer att bidra till att minska klyftan mellan den vision om det jämställda samhället som vi har och den verklighet som vi ser. Det förvånar mig att Socialdemokraterna på två år varken har sett behovet av eller möjligheten av att göra något konkret på det här området. Man tillträdde regeringsmakten hösten 1994, och hösten 1996 kommer det en proposition. Det kan väl inte vara så att varje fråga inom hela detta viktiga område måste utredas? Jag skall bara framhålla en fråga - den om könsneutral arbetsvärdering. Jag vill inte som Vänsterpartiet ha lagstiftningsmodellen, utan jag delar uppfattningen att parterna måste få ytterligare en tid där de får chansen. Däremot vill jag ha ett tydligt politiskt ställningstagande för det enda verktyg som vi känner till och vet verkligen kan vässas i kampen mot de osakliga löneskillnaderna och den undervärdering som vi ser av vård, omsorg, service och kultur. I betänkandet pekas det på att man i allt större utsträckning prövar denna metod. Det finns olika system och olika modeller, och utskottet konstaterar att det är svårt att få en bild av de samlade erfarenheterna. Det är där statens ansvar måste komma in, anser jag. Det är där vi borde få ett tydligt och klart ställningstagande i dag som kan finnas i ryggen och vara till hjälp för dem som jobbar med de här frågorna på fältet.
Herr talman! Jag har i dag faktiskt ägnat en ganska lång tid åt att hålla mitt inledningsanförande, vilket jag själv tycker genomgående var väldigt omfattande. Jag pekade ut en del områden som jag finner angelägna att ytterligare utreda och analysera för att kunna förelägga riksdagen för eventuella beslut. Så jag är väl inte helt nöjd, Rose-Marie Frebran, men å andra sidan är detta betänkande ett resultat av de motioner som har väckts i riksdagen. Kds ingick ju i den borgerliga fyrpartiregeringen som styrde detta land i tre år. Våren 1994 behandlade riksdagen förändringar i jämställdhetslagen, och då var även Rose-Marie Frebran med. Om kds då hade förslag till förändringar och förbättringar i jämställdhetslagen hade det varit läge att ta upp dessa i samband med den diskussionen. När det gäller handlingskraften och besluten kan jag bara konstatera att kds reservationer väl inte direkt visar på någon större handlingskraft. Tvärtom är de mycket allmänt hållna och till intet förpliktande. Vi är överens om att arbetsvärderingen är ett viktigt instrument och komplement i samband med löneförhandlingar. Därför har vi också från samhällets sida satsat extra resurser på JämO och på Arbetslivsinstitutet för att plocka fram handböcker, modeller och metoder för hur man skall kunna implementera arbetsvärderingsinstrumentet ute på arbetsplatserna. Men det måste vara ett gemensamt ansvar för parterna, och det måste finnas ett intresse av att genomdriva detta. Från samhällets sida kan vi ge instrumenten, driva på och bilda opinion. Det gör vi också så gott vi kan, Rose-Marie Frebran.
Herr talman! Blanda inte bort korten, Berit Andnor. Jag har inte sagt ett ord om jämställdhetslagen, vilket jag enligt Berit Andnor borde ha gjort våren 1994. Jag har inte gjort det nu, men jag har tagit upp frågan om arbetsvärdering. Jag undrar hur Berit Andnor anser att vi skall få en bild av de samlade erfarenheterna på området om vi inte skall besluta och bestämma oss för att göra någonting. I debatten har det kommit fram någonting som jag verkligen tycker är bra och som jag skall ta med mig till socialförsäkringsutskottet, nämligen frågan om barntilläggen i svux och svuxa. På mitt initiativ kunde vi ha klarat detta redan i våras, men då var inte utskottet berett till ett initiativ för att få fram övergångslösningar. Det är på mitt och andras initiativ som utskottet kommer att ha en hearing i i slutet av denna månad för att ta upp dessa frågor, och inte för att Socialdemokraterna har kommit och sagt att de har begått ett misstag och att vi nu måste se vad vi kan göra åt det. Men det är bra för oss i utskottet att kunna ta med oss uttalandet från talesmannen i arbetsmarknadsutskottet, att Socialdemokraterna säger att detta var ett misstag.
Herr talman! För tydlighetens skull, Rose-Marie Frebran, vill jag säga att kds reservation innebär att man skulle samla in de erfarenheter av arbetsvärderingsarbete som finns ute i landet. Detta är ju en självklarhet och en del av det uppdrag som både JämO och Arbetslivsinstitutet har. Jag förstår inte poängen med kds reservation. Den handlar om att samla in information, vilket brukar vara ett naturligt sätt att arbeta på när man sysslar med frågor där rådgivning och ytterligare spridning av goda idéer ingår i uppdraget. Det är precis detta uppdrag som JämO och Arbetslivsinstitutet har. De skall se till att stimulera parterna på arbetsmarknaden att använda en könsneutral arbetsvärdering. I detta ingår också att sprida erfarenheter, kunskaper, metoder och mallar för detta arbete. Då är det väl naturligt att man tar vara på de erfarenheter som finns. Kds reservation är helt obehövlig, som jag ser det.

Herr talman! Dagens diskussion omfattar en mängd komplexa frågor med större eller mindre relevans för jämställdhetsarbetet. Den moderata grundsynen är att vi alla är olika, men att vi har samma människovärde. En stor del av jämställdhetsdebatten går ut på att korrigera orättvisor som har förekommit i ett tidigare historiskt skede. Men det hindrar inte att vi fortfarande har många problem som måste diskuteras. Framför allt ligger dessa på den ekonomiska sidan med olikheter i lönebildning. Orsakerna ligger redan i valet av utbildning och yrkesval. Det är i dag självklart för var och en att det skall vara lika lön för arbeten som betraktas som likvärdiga. Ett av problemen är emellertid att man inte har lika arbete. Kvinnor väljer oftare än män yrken med kortare utbildning eller i arbetslivet kortare arbetsvecka. I dessa fall är det inte orealistiskt att en lägre lön är rätt. Dessutom håller dessa yrken på att försvinna. Under de senaste åren har det försvunnit tre kvarts miljon jobb, de allra flesta har varit arbeten för lågutbildade. Det har kommit till kanske ett par hundra tusen arbeten. Nästan alla har ställt krav på hög utbildning. Men det finns också yrken med längre utbildning som har en mycket stor andel kvinnor, men som inte värderas lika högt av marknaden som en del manliga yrken med motsvarande utbildning. Hit hör yrken som sjuksköterska, socialsekreterare, bibliotekarie och många lärararbeten. Gemensamt för dem är att alla ligger inom den offentliga sektorn. Utbildning måste löna sig, vare sig man är man eller kvinna. Vi moderater anser att lönebildningen skall styra vilket yrke folk skall välja. Om kvinnor i alltför stor omfattning samlas inom vissa yrken som är dåligt betalda, så att det dessutom blir ett stort överskott i samhället på vissa yrkeskategorier, följer automatiskt att det ekonomiska utfallet blir i relation härtill. Den stela lönebildningen inom den offentliga sektorn konserverar de orättvisor som finns. Om man kunde bryta upp de offentliga monopolen så att det blev en större andel entreprenörskap och privatiseringar skulle man komma ifrån den rigida lönebildning som nu håller hela yrkeskategorier fångna. En yrkesspridning har också påbörjats och måste uppmuntras även i framtiden. De informella hindren för kvinnor i arbetet måste påverkas så att t.ex. ansvaret för hem och barn blir ännu mer likställt än vad det är, även om vi internationellt redan ligger i världstopp. Men jämställdhet i hemmet är fortfarande en viktig fråga. Nationella regler som ger kvinnor absolut och ovillkorlig företrädesrätt vid tjänstetillsättningar eller befordran strider mot EU-direktiv om likabehandling av kvinnor och män. Det här är en klok bestämmelse. Om kvinnor fortfarande, när de är i minoritet, har företräde vid lika meriter är det bra. Så långt är det också rättvist mot männen. Om inte, kan vi hamna i absurda situationer, där män inte längre vill vara kvar i eller måste avbryta vissa karriärer för att de inte har en rättvis chans att få tjänster. För oss moderater är den enskildes kompetens helt avgörande. Det gäller också chefstillsättningar. Vad det gäller är att ge kvinnorna en höjd kompetens. Men den debatten ligger kanske mer på utbildningsområdet och får tas upp en annan gång. Hittills har kvinnoproblem och kvinnoforskning dominerat debatten. Vi har matats med uppgifter om kvinnornas dåliga situation. Det är onödigt att diskutera vilken kategori, män eller kvinnor, som är lyckligast. Självmorden är dubbelt så många bland män som bland kvinnor. Män är offer i fyra av fem mord. Kvinnor lever fem år längre, men deras pensioner i det hittillsvarande pensionssystemet är lika, trots att kostnaden är mycket större för kvinnor. Nio av tio fängelsekunder är män. Tyder detta på att män skulle vara i en lyckligare situation än kvinnor? Jag tror att det behövs mycket forskning inte bara vad gäller kvinnoroller utan också om männens roller. Jag vill avsluta med att säga att jag har samma yrkande som Christel Anderberg.

Herr talman! Språk är också makt. Vad förmår man göra i världens mest jämställda parlament, undrar Rose-Marie Frebran. Vad förmår vi, kvinnor och män, göra tillsammans, tycker jag är en bättre frågeställning. Har Rose-Marie Frebran sina "kds-gubbs" med sig i jämställdhetsarbetet? Om hon inte har det tycker jag att vi hjälps åt. Motion 810 ligger till grund för vår första reservation. Den heter Lika lön på större allvar. Vi måste tyvärr konstatera att de omotiverade löneskillnaderna mellan kvinnor och män består. 1982 tjänade kvinnor i Sverige 82 % av vad männen tjänade och 1992 är siffran kvar vid 82 %. Det senaste året har vi märkt en svag tillbakagång. Totalt sett ligger männens löner 10-30 % högre än kvinnors. Detta beror ju på att yrkena inom de manliga branscherna har ett högre löneläge. Hans Hjortzberg-Nordlunds resonemang när det gäller löner tycker jag är litet märkligt. Jag kanske missförstod det. Det lät faktiskt som om Hans Hjortzberg-Nordlund menade att välutbildade kvinnor inom den offentliga sektorn får skylla sig själva för att de valt arbete just inom den offentliga sektorn. Det kanske inte var menat riktigt så. Motion 812 ligger till grund för vår andra reservation. Motionen tar upp sexuella trakasserier och konsekvenser av sexuella trakasserier. Vi har fått fram flera utredningar som visar att många kvinnor blir utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatser och läroanstalter. Av de utsatta är 90 % kvinnor och av förövarna är 97 % män. De flesta som utsatts för sexuella trakasserier tiger, bl.a. för att de tror att det inte hjälper att tala om detta för någon. Självmordstankar förekommer också. Jag och Miljöpartiet anser att det är nödvändigt både att informera och att tala öppet om sexuella trakasserier. Både kvinnor och män måste förstå trakasseriernas effekter och möjligheter att agera mot dem. En starkare lagstiftning mot sexuella trakasserier är nödvändig. Den som utsätts för sexuella trakasserier får i dag inte stöd i jämställdhetslagen utan måste göra en polisanmälan. Det tycker vi är olyckligt. I dag finns inte heller sanktioner mot en studerande som sexuellt trakasserar en annan studerande eller en lärare. Däremot kan man hindra störande beteende i undervisningen. Där kan man sätta in sanktioner. Om nu sexuella trakasserier inte betraktas som störande beteende undrar vi vad de då betraktas som. Vi tycker att detta är absurt och att det måste rättas till så att lagstiftningen stämmer överens med verkligheten. I en annan motion tar vi upp kvinnors ekonomiska inflytande. Här vill jag att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning som belyser hur kvinnor och män gynnas av statliga medel. Utskottets svar är bra. Man säger att man arbetar med frågan. Men hur kommer det sig då att NT-bidraget till naturvetenskaplig och teknisk utbildning konsekvent missgynnar kvinnor? Hur kan heltidsarbete i fem år vara kriteriet för stöd när vi vet att kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid? Trots att NT-bidragen hade ett uttalat syfte att vända sig till just kvinnor är det knappt en tredjedel som utnyttjar dem. Nu måste regeringen snabbt ändra kravet på arbetstid så att också deltidsarbete under längre tid räknas in i underlaget. Regeringen skall nu också utreda hur de offentliga medlen inom fritidssektorn fördelas. Visst, jättebra! Men vi vet redan i dag att flickor och kvinnor diskrimineras. Trots ett fantastiskt bra jämställdhetsprogram sitter det i Riksidrottsförbundets styrelse 11 män och 3 kvinnor. Och trots att ca 800 000 av ca 2 miljoner aktiva idrottsutövare är kvinnor är endast mindre än hälften av alla ledare kvinnor. Jämställdhetsarbetet inom den svenska idrotten har pågått sedan 1989. Suck, kan man säga. Det är hög tid att utmana hela systemet inom idrotten. Den blir aldrig jämställd så länge de maskulina värdena får råda. Jag har i en motion särskilt pekat på behovet av positiv särbehandling inom kyrkans område. Vi vill att JämO ges tillräckligt med resurser för att kunna följa upp hur kyrkan efterlever jämställdhetslagen. Det finns i dag en uppenbart snedvriden könsfördelning inom många stift. Det gäller både vid chefstillsättningar och vid tillsättning av präster. Särbehandling av kvinnliga präster måste ses som diskriminering utifrån aspekten att diskriminering innebär att inte alla behandlas lika. Det här gäller oavsett vilka motiv som ligger bakom särbehandlingen. Utskottets svar på motionen är tillfredsställande, och det arbete som redan gjorts inom kyrkans område, via civilministerns ingripande i ett visst, speciellt fall, ger gott hopp inför framtiden. På FN:s fjärde kvinnokonferens i Beijing i september fattade man beslut om flera konkreta förslag till åtgärder om hur kvinnor skall kunna uppnå ekonomisk jämställdhet och komma in i beslutande församlingar. Bl.a. skall regeringarna lagstifta om garanterad lika lön för lika och likvärdigt arbete - garanterad alltså! Det skall vi naturligtvis alla hjälpa till med. Regeringarna skall stödja kvinnligt företagande och se över lönesystem så att löneskillnader elimineras. Det skall vi naturligtvis alla tillsammans följa upp. Regeringar och arbetsmarknadens parter fick också en lång rad uppdrag tillsammans. Det gällde frågor om lönediskriminering, arbetsvärdering, den könsuppdelade arbetsmarknaden, rätten att sluta kollektivavtal och en ökad andel fackliga företrädare. Det skall vi naturligtvis följa upp, tillsammans. Regeringarna skall också se över möjligheterna till regionala utvecklingsbanker och särskilda kvinnobanker som skall rikta sig direkt till lågavlönade kvinnor på landsbygden. Det skall vi följa upp. Numera skall ansvaret för jämställdhet integreras i hela den politiska dagordningen. Det skall vi följa upp. Jag hoppas att alla politiska partier kan ansluta sig till det, och jag beklagar att Moderata samlingspartiet enligt sin syn på jämställdhet har så lite kvinnlig kompetens i sitt parti att man endast har 25 % kvinnor i den moderata riksdagsgruppen. Jag önskar dem lycka till med sin målsättning. Jag vill säga att jag är imponerad av det arbete som pågår på regeringskansliet när det gäller tillsättning av kommittéer och styrelser. Jag uppmanar alla partier, inklusive Miljöpartiet, att bättre jobba för att vi skall få jämnare könsfördelning i kommittéer och styrelser. Jag tycker faktiskt att det är märkligt att socialdemokraterna på 20 år inte har kunnat jobba för förändringar i arbetstidsfrågan. Vi riskerar igen att sacka efter i Europa - vi sackar redan efter. T.o.m. i Kina, där Berit Andnor var, arbetar man med att solidariskt dela på jobben. Men vi i Miljöpartiet hjälper gärna till att driva frågan.

Herr talman! Ewa Larsson frågade mig om de välutbildade, lågavlönade kvinnorna får skylla sig själva. Ja, det får de i viss utsträckning göra. De väljer ju faktiskt att studera på områden där de på förhand vet att lönenivån är väldigt låg. De kan naturligtvis i alla fall inte skylla sig själva. Här måste man göra något annat. Det gäller att bryta det offentliga monopolet så att de får en utvidgad arbetsmarknad. Jag tycker inte heller att det skulle vara fel med en större lönespridning i samhället. I dag lönar sig inte utbildning i Sverige. Det lönar sig i andra länder i stor omfattning, men här är det tyvärr så att man egentligen inte skulle utbilda sig alls. Livslönen blir mycket högre om man är lågutbildad, om man kan få jobb. Det kommer att bli svårt i framtiden. Ewa Larsson förvånas över att det finns så litet kvinnlig kompetens i vårt moderata parti. Det är naturligtvis precis tvärtom. Vi kan lita på att varenda kvinnlig medlem i vårt parti är höggradigt kompetent. De kommer in på sin kompetens och inte på kvoteringar. Det är vi väldigt glada för. Det är kanske inte likadant i alla andra partier.
Herr talman! Jag hoppas att kompetensen är hög även bland männen i Moderata samlingspartiet. Jag beklagar att ni inte har en större andel att ta er kompetens ifrån och att så få kompetenta kvinnor söker sig till Moderata samlingspartiet utan i stället väljer Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet osv. De får i viss mån skylla sig själva, dessa kvinnor som väljer långa utbildningar där de inte kan få rimlig lön för sitt arbete och sin utbildning. Det är en del av det svar som Hans Hjortzberg-Nordlund ger till mig. Men ändå skall något göras, tycker han, och då bör man bryta monopolen. Men vad menar Hans Hjortzberg-Nordlund egentligen? Blir det bättre för mig? Skall jag via barnomsorgstaxan betala en högre lön till förskolläraren? Är det det han menar? På vilket sätt får de högre lön när vi bryter monopolet?
Herr talman! Om det finns flera arbetsgivare på en marknad så att de får tävla om att få de bäst utbildade kvinnorna är det självklart att det kommer att bli en lönespridning. I den lönespridningen kan de kompetenta kvinnorna göra sig gällande.
Herr talman! Jag tycker att det här är pinsamt, måste jag säga. Menar Hans Hjortzberg-Nordlund att de kvinnor inom den offentliga sektorn som har fyraåriga utbildningar och som i dag har en genomsnittsinkomst på 13 300 kr i månaden inte är tillräckligt kompetenta? Jag tycker det är pinsamt. Tyvärr är väl det här den moderata synen på saken. Jag vet ett moderat kommunalråd i Vellinge som ställde sig mycket tveksam till att i alla lägen säga: Nu skall vi ha konkurrens. Han tyckte att man skulle se till vad man faktiskt hade, och var det bra så skulle man jobba med det. Han hade sett att den kommunala barnomsorgen var den mest effektiva som fanns att erbjuda på marknaden, så han föredrog den och ville inte ha något köp-sälj-system där. Man kanske skall se till hur verkligheten ser ut och se till de kvaliteter och de behov som kvinnor och män behöver ha tillgodosedda för att kunna sköta sina arbeten i stället för att fastna i gamla klyschor, som moderaterna har gjort.
Herr talman! Jag vill egentligen bara tacka Ewa Larsson för välgångsönskningarna - inte för att jag tror att de behövs, men det var ju trevligt ändå att få dem. Vi moderater känner oss lugna och trygga i förvissningen att vi också inom ganska få år kommer att komma upp i ungefär de tal när det gäller fördelningen mellan kvinnor och män som t.ex. socialdemokraterna har. Det finns mycken kompetens i vårt parti, och hur många riksdagsledamöter man har är ju inte helt utslagsgivande. Om vi tittar på den förra perioden finner vi att moderaterna t.ex. hade ett ovanligt stort antal kvinnliga kommunalråd och landstingsråd. Men det är klart att mycken kvinnlig kompetens även kommer att söka sig hit. Vi låter det ta den tid det tar. Vi låter det komma den naturliga vägen. Vi försöker inte låtsas som om verkligheten ser annorlunda ut än den faktiskt gör genom att tillgripa sådana konstlade medel som kvotering, som dessutom står i strid med EG:s bestämmelser om könsdiskriminering.
Herr talman! Jag vet också att det finns mycket kompetenta kvinnor inom Moderata samlingspartiet. Det är därför jag önskar er lycka till; jag har svårt att se att de kommer fram i dag. För att de kvinnorna skall komma fram krävs det nämligen att män träder tillbaka. Vi kan ju inte i all oändlighet hålla på och öka antalet ledamöter i nämnder och styrelser, utredningar och kommittéer. För att kvinnorna skall kunna få komma in krävs det faktiskt att män träder tillbaka. Så jag hoppas att ni låter era kvinnor komma fram.
Herr talman! Det är faktiskt det som är skillnaden mellan reell och formell jämställdhet. I vårt parti krävs det inte att några män träder tillbaka. I vårt parti tar sig kvinnor fram av egen kraft och på sina egna meriter och vinner sina mandat i riksdagen i ädel tävlan på lika villkor. Det kallar vi för reell jämställdhet.
Herr talman! Det är ju faktiskt väldigt svårt att utveckla sin kompetens om man inte får komma in och visa vad man kan. För att komma in krävs det att någon träder tillbaka, i det här fallet en man. Annars blir det svårt att visa hur bra man är.

Herr talman! För cirka ett år sedan sade statsministern i regeringsförklaringen: Sverige behöver fler företag, och Sverige behöver fler företagare. Det är i näringslivet de nya arbetstillfällena i första hand måste komma till. Vad har då hänt på det år som har gått sedan statsministern sade detta? Jo, i Sverige är i dag ca 600 000 människor arbetslösa. Till detta kommer ca 400 000 som är förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl. Ungefär en miljon människor står i dag alltså utanför arbetsmarknaden i Sverige. En miljon människor är arbetslösa - och detta när vi i Sverige har en högkonjunktur av sällan skådat slag.

Vilken tröst för de arbetslösa! 10 % arbetslöshet kan man hoppas på om fem år. Kan ett misslyckande uttryckas på ett tydligare sätt? Vi har från moderat håll flera gånger i motioner och i debatter här i kammaren talat om hur vår politik kommer att leda till fler arbetstillfällen. Då detta betänkande berör arbetsrätten, herr talman, skall jag nu övergå till att behandla den frågan. Vi anser att de förändringar i arbetsrätten som fyrpartiregeringen införde - en ökning av provanställningsperioden från sex till tolv månader, en ökning av visstidsanställningstiden vid arbetsanhopning från sex till tolv månader, rätt att undanta två personer från turordningsbestämmelser vid uppsägning, ett upphävande av facklig vetorätt vid entreprenader samt ett förbud mot stridsåtgärder mot enmans och familjeföretag - genast skall ändras tillbaka. Dessa åtgärder kommer att undanröja företagens tveksamhet att nyanställa och därigenom att minska arbetslösheten. Det är i stort sett alla överens om utom regeringen. Låt mig bara ge tre små exempel på detta. Anders Sandgren, chefsjurist hos Sveriges Verkstadsindustrier, säger: Flexiblare regler kring tillfälliga anställningar minskar arbetslösheten vid en konjunkturuppgång, men ändringarna måste göras nu, medan konjunkturen fortfarande bär. Om ett eller två år är det för sent. Vi vill underlätta rekryteringen av grupper som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det kan gälla provanställning av oerfarna ungdomar eller projektanställning av äldre arbetssökande, som riskerar att väljas bort på grund av lång uppsägningstid. Att invänta Arbetsrättskommissionens arbete ger Anders Sandgren inte mycket för. Det tar för lång tid, företagen väljer andra lösningar medan konjunkturen springer ifrån oss. Ett annat exempel är taget ur ett förslag från Näringsrådet. Man säger så här: De viktigaste förslagen är följande: Återför laglig rätt till ett års provanställning. Sex månader räcker för att bedöma en persons egenskaper men är för kort tid för att uppväga den risk som varje nyanställning innebär för varje småföretag. Slutligen ett exempel från en företagare som skriver att han anser att stabila regler på arbetsmarknaden är det viktigaste och att det borde vara lättare att anställa. Nu tänker man sig för tio gånger och undersöker allt hos de sökande innan man vågar anställa. Det här är några exempel på vad som sägs från företagen och marknaden. Näringsminister Sten Heckscher har sagt att LAS måste förnyas, och biträdande arbetsmarknadsminister Leif Blomberg har sagt att han tror att alla parter är överens om behovet av att modernisera arbetsrätten. Trots detta bryr sig regeringen inte om att göra något. Jo, en sak gör man. Man utreder, trots att man vet vad som behövs. Utredningar tar tid. Fördelen med att det tar tid är att man slipper fatta beslut som går emot LO. Under tiden missar man möjligheterna att minska arbetslösheten. Till skillnad från regeringen vill vi från moderat håll gå vidare när det gäller förändring av arbetsrätten. Den nuvarande arbetsmarknadslagstiftningen hämmar en dynamisk utveckling och tillkomsten av nya arbeten. Den tar inga hänsyn till den rörlighet som den nya tiden kräver. Arbetsmarknadslagstiftningen premierar den som har ett arbete, men slår ut dem som inte har ett arbete. Vi förordar en process efter två linjer. Reformeringen av arbetsrätten måste återupptas med målmedvetna ambitioner. Parallellt med detta måste rätt och möjlighet öppnas för arbetstagare och arbetsgivare att teckna individuella avtal. Det skall alltså vara möjligt att välja om man vill ha ett individuellt avtal eller om man vill sluta ett kollektivavtal. Nuvarande system med antingen tvingande eller semidispositiv lagstiftning bygger på en förlegad syn på arbetstagaren som en person som är oförmögen att själv ta till vara sina intressen. Enbart de fackliga organisationerna är betrodda att träffa avtal som avviker från lagreglerna. Vi anser att det i det moderna föränderliga samhället kommer att finnas behov av individuella anställningsavtal, såväl inom de nya kunskapsföretagen som inom småföretag och traditionella industriföretag. Varför skall människor fråntas rätten att teckna egna avtal? Vi anser att denna fråga om enskilda avtal bör snabbutredas. Att få majoriteten att frångå det kollektiva kommer troligen att ta tid - tyvärr. Det här är alltså vår dubbla strategi, som ger arbetsgivare och arbetstagare valmöjlighet mellan enskilda individuella avtal och befintligt regelverk, dvs. lag och kollektivavtal. Här gäller det, som tidigare har sagts, att reformera den rigida arbetsrätten. De lagar vi har i dag leder till ineffektivitet och byråkrati och minskade möjligheter för anställda att påverka sin situation. Organisationernas ställning gynnas på den enskildes bekostnad. Lagstiftningen är inte flexibel, och den är dåligt anpassad till de mindre företagen. I våra motioner har vi pekat på ett antal områden där en reformering bör ske snarast. Vi har bl.a. sagt att en ytterligare liberalisering av turordningsreglerna bör göras så att större hänsyn kan tas till de effektivitetskrav som verksamheten ställer. Det behövs en ny ordning i MBL som mera bygger på tidig och informell information från arbetsgivare till de anställda än på formaliserade förhandlingar med den fackliga organisationen. Chefstillsättningar och offentliga budgetar bör undantas från förhandlingar. Rätten att stå utanför en förening bör grundlagsfästas. Rätt till betald ledighet för fackliga förtroendemän ges bara vid fackligt arbete på arbetsplatsen. Rätt till styrelserepresentation i företagen ges enbart till fackliga organisationer där minst hälften är medlemmar av organisationen. Dessa skall utses bland de anställda i företagen. Hela frågan om förnyelse av MBL, förtroendemannalagen och styrelserepresentationen bör därför bli föremål för en snabb utredning. Tyvärr, men inte helt oväntat, har utskottet inte gått på vårt förslag. Man har dock sagt att det finns problem inom arbetsrätten, men lösningarna skall tas fram av Arbetsrättskommissionen. Denna partssammansatta kommission lär knappast ha kraft att komma fram till något av det som föreslås i motionen. De arbetslösa har inte mycket mera att vänta av majoriteten än vad den hittills visat, nämligen ingenting. Låt mig avslutningsvis få ta upp två andra frågor som också finns med i betänkandet. Det gäller övergångsdirektivet. Både tidigare och nu i motioner har vi tagit upp en del av de problem som detta direktiv medför. Patrik Norinder kommer att ta upp den frågan senare. Wiggo Komstedt har i en motion tagit upp problemet med "Lex Britannia". Vi instämmer i denna motion och tycker att lagreglerna ger de svenska fackliga organisationerna möjlighet att tvinga utländska företag, som är tillfälligt verksamma här i landet och som medför egna anställda, att ingå "svenska" kollektivavtal. Reglerna möjliggör också en intervention i bestående avtalsförhållanden och kan därmed innebära ett intrång i det förhandlings och kollektivavtalssystem som råder i parternas hemland. Det strider mot den grundläggande principen i internationellt samarbete att avtal skall ömsesidigt respekteras oberoende av var de träffas. Vi tycker att det är hög tid att vi gör någonting åt denna otidsenliga lag. Vi har krävt detta tidigare, och vi står helt bakom Wiggo Herr talman! Jag står givetvis bakom samtliga moderata reservationer, men nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I denna kammare har vi flera gånger under det senaste året diskuterat arbetsrättsfrågor. Tyvärr har inget nytt hänt. Det medför att jag kommer att vara ganska kortfattad och hänvisar till tidigare inlägg på det här området. Den arbetsrätt som vi har i dag är i huvudsak fastställd och instiftad i början av 70-talet. Den grundar sig på erfarenheter från 50 och 60-talet. Vi lever nu på 90-talet och är snart inne i 2000-talet. Med detta vill jag säga att dagens lagstiftning på arbetsrättens område till övervägande delar är mycket omodern och bygger på en i långa stycken förlegad syn på arbetsmarknadens funktion. Arbetsrätten är utformad för att i första hand tilllämpas i stora företag, medan småföretagen under hela den tid denna lagstiftning har varit i kraft har haft problem med tillämpningen. Man kan också säga att den nuvarande lagstiftningen ger ett mycket starkt skydd för dem som är inne på arbetsmarknaden, men samtidigt bygger den höga staket för dem som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. I en tid med rekordarbetslöshet och en uppenbar risk för att vi cementerar fast oss i en permanent massarbetslöshet, måste också arbetsrätten utformas så att den underlättar i stället för att försvåra för människor att komma från arbetslöshet till arbete. Detta måste ske även om skyddet för de redan anställda därmed naggas i kanten marginellt. Den förra regeringen, med arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund i spetsen, genomförde vissa förändringar i arbetsrätten med detta syfte. Kent Olsson redovisade de förändringarna i sitt inlägg. Det handlar inte om några stora ingrepp i arbetsrätten. Jag tycker att ingen med krav på att bli tagen på allvar kan hävda att de här förändringarna innebar en kraftig och förödande maktförskjutning på den svenska arbetsmarknaden. Det var just vad socialdemokraterna hävdade under valrörelsen. Fångade av sin egen valretorik genomförde man förra hösten omedelbart efter makttillträdet s.k. återställare av arbetsrättslagstiftningen. Den reformerade arbetsrätten fick således bara vara i funktion under ett år. Det här var en av flera olyckliga s.k. återställare som genomfördes och som fick en klart kontraproduktiv verkan. I stället för att underlätta för nya reguljära jobb bromsades utvecklingen. Detta kan klart utläsas av AMS dystra statistik. Detta förhållande när det gäller arbetsrätten är en av de orsaker som ligger bakom att arbetslösheten inte pressas tillbaka mer än någon enstaka tiondels procent, trots att vi befinner oss mitt i en intensiv högkonjunktur. När jag är ute och träffar småföretagare får jag ofta beskrivet att man försöker klara en arbetsanhopning med övertidsuttag i stället för att anställa någon ny medarbetare. Skälet för detta, säger man, är den gällande arbetsrättslagstiftningen. Den av den förra regeringen tillsatta Arbetsrättskommittén avskedades av den nytillträdda socialdemokratiska regeringen och fick inte slutföra sitt arbete. I stället tillsattes en partssammansatt kommission, som Kent Olsson har kommenterat, med uppgift att se över arbetsrättslagstiftningen. Genom denna manöver har vi förlorat tempo i ett mycket kritiskt skede. En eventuell reformering av arbetsrätten kommer att fördröjas med minst ett år. Det är en tidsförlust som vi egentligen inte har råd med. Även om kommissionen kollektivavtalsvägen finner lösningar på vissa av de problem som finns, måste man utgå från att många problem kommer att kvarstå. Delar av arbetsmarknaden omfattas inte av kollektivavtal. Framför allt vissa små företag står utanför. Det är återigen småföretagen som drabbas, därför att förhållandena där kommer även fortsättningsvis att regleras genom lag. Samtidigt är det i dessa företag som vi vet att tillväxtpotentialen och behovet av en reformerad arbetsrätt är som störst. Herr talman! Vad vi nu behöver, som ett första steg, är en omedelbar återgång till den reformerade arbetsrätt som gällde under 1994. Sedan måste vi gå vidare med att forma en ny, modern arbetsrätt, anpassad efter dagens och framtidens situation, som underlättar tillkomsten av nya jobb och som tillgodoser även de små och medelstora företagens behov. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna nr 1 och nr 3 till betänkandet, även om vi från Centerns sida naturligtvis står bakom samtliga de reservationer som vi har undertecknat.
Herr talman! I regeringens tillväxtproposition kan man läsa följande: "Arbetsrätten behöver förändras. Arbetsrätten skall ge den enskilde löntagaren ett gott rättsskydd och medbestämmande på arbetsplatsen samt stimulera det utvecklande arbetet. Den skall dock också vara utformad så att den inte försvårar för företagen att expandera och nysatsa." Det låter som ljuv musik. Tonläget var ett helt annat för två år sedan, då vi här i riksdagen i denna kammare skulle ta ställning till den förra regeringens förslag, vars innebörd var likartat det som den socialdemokratiska regeringen nu säger sig vara för, åtminstone om man skall tro vad som skrivs i tillväxtpropositionen. Det förslag som den dåvarande regeringen presenterade och som sedan fick riksdagens stöd hade som syfte att just befrämja tillväxt och undanröja företagens tveksamheter mot att nyanställa samt - det är viktigt att betona - underlätta för arbetslösa att få ett arbete att gå till. Det var därför ytterst olyckligt när den socialdemokratiska "återställarpolitiken" för ett år sedan återställde allt till vad som hade gällt innan. De gamla reglernas återkomst gjorde att förutsättningarna för nya jobb och expansion för främst småföretagen motverkades. Att det är så visar sig bl.a. genom att arbetslösheten fortfarande ligger på en oroväckande hög nivå. Att "återställarna" var olyckliga kan också bevisas genom att Socialdemokraterna nu, åtminstone i ord, kan tänka sig en reformering av arbetsrätten. Till detta kan läggas att företrädare för facket redan i våras var ute och talade om behovet av längre provanställningstider. Den möjligheten fanns ju under 1994. Ibland får man intrycket av debatten att arbetsrätten inte skall bygga på intresseavvägning. Det är antingen det ena intresset eller det andra som man talar för. Konflikten mellan arbetsgivarens intresse att driva sitt företag framgångsrikt och rationellt och arbetstagarens intresse av godtagbara villkor, trygghet, inflytande, en god arbetsmiljö m.m. kommer alltid att finnas. Båda parternas intressen är fullt legitima. Hur avvägningen mellan dessa båda intressen lämpligen skall göras är politikens uppgift. Hur avvägningen skall se ut i detalj kan inte vara givet en gång för alla. Arbetslivet förändras, och arbetena ställer nya krav. Det är därför välgörande att Socialdemokraterna nu, äntligen, tycks börja inse att den arbetsrätt som såg dagens ljus under 70-talet kanske inte till alla delar svarar mot vad som är rimligt och välavvägt i dag. Folkpartiet välkomnar i och för sig Arbetsrättskommissionen. Det är bra att arbetsmarknadens parter sätter sig ned och gemensamt försöker finna lösningar på det man ser som problem. Vad regeringen däremot blundar för är att kommissionen bara, med det uppdrag den fått, kan finna dellösningar, dvs. lösningar för delar av arbetsmarknaden. Det stora problemet är att en aldrig så framgångsrik arbetsrättskommission ändå inte löser de problem som finns i småföretagen. En stor del av dem omfattas inte av kollektivavtal. Samtidigt är det just småföretagen som kan ha det problematiskt med arbetsrätten. Det brukar sägas att de arbetsrättsliga reglerna tillkommit med ett industriföretag med många anställda för ögonen. Lagstiftningen är i stora delar en ramlagstiftning, och i många avseenden kan kollektivavtalsparterna träffa avtal för att anpassa reglerna till branschens och företagens speciella förutsättningar. Vad lagstiftaren tycks ha glömt, vilket Socialdemokraterna nu tycks upprepa, är just det faktum att denna möjlighet till anpassning bara erbjuds kollektivavtalsparterna. Det är särskilt angeläget att underlätta nyanställningar i småföretagen. Även Socialdemokraterna verkar ju se de små och medelstora företagen som hoppet för tillväxten. Hur kan man då blunda för behovet av förändringar för just småföretagen? Det hänger helt enkelt inte ihop. Det finns ett annat, mera grundläggande fel med uppdraget till Arbetsrättskommissionen. När Socialdemokraterna sätter sitt hopp till att parterna skall lösa upp knutarna undandrar man sig egentligen det som är politikens uppgift, nämligen att göra avvägningen mellan dessa "oförenliga" intressen. Man frågar sig om Socialdemokraterna helt enkelt inte vågar göra det som fyrpartiregeringen gjorde, nämligen mjuka upp lagreglerna där det var mest nödvändigt. Jag tänker främst på vad den förra regeringen gjorde för att underlätta nyanställningar, t.ex. längre tillåten tid för tidsbegränsad anställning vid arbetstoppar och vid provanställning. Jag tänker på den möjlighet som företagen fick att behålla två s.k. nyckelpersoner vid driftsinskränkningar även om de hade kortare anställningstid än andra. Den regeln var särskilt värdefull för småföretagen. Det är för mig obegripligt att regeringen först upphävde detta och gick tillbaka till de gamla reglerna, för att sedan lägga på parterna att förändra reglerna genom avtal, förmodligen i riktning tillbaka mot vad fyrpartiregeringen tyckte var rimligt. Jag kan förstå att det är en politisk kullerbytta, men jag kan inte förstå det från en förnuftig eller logisk utgångspunkt. Enligt vår uppfattning var 1994 års regelverk en god avvägning mellan de båda intressena. Jag kan bara beklaga att Socialdemokraterna inte ville, eller vågade, inse det. Herr talman! Folkpartiet eftersträvar alltså en arbetsrätt som skall utgöra en balanspunkt mellan olika partsintressen på arbetsmarknaden. Det innebär att arbetsrätten skall ha sin utgångspunkt i den enskilde individens behov av trygghet i anställningen eller småföretagarens behov av att kunna expandera sin verksamhet och därmed skapa fler jobb. Detta ställningstagande innebär att vi som liberaler tar avstånd från den arbetsrättslagstiftning som är anpassad för arbetstagarorganisationer eller för arbetsgivarorganisationer utan att den tar någon hänsyn till den enskilde arbetstagaren eller den enskilde småföretagaren. Vänsterpartiet efterlyser ännu mer lagstiftning. Det är lagregler om kompetensutveckling, om självbestämmanderätt, om veto och om yttrandefrihet, nya regler i LAS, regler om ytterligare makt åt det centrala facket m.m. Den fråga man ställer sig är: Var finns insikten om att det nu handlar om att uppmuntra företagandet och nyanställningar, att åstadkomma förenklingar och uppmjukningar? På vanligt vänsterpartimanér ser man saken bara från ett enda håll. Herr talman! Jag upprepar vad jag sade om politikens uppgift att genom de arbetsrättsliga reglerna balansera de delvis oförenliga arbetsgivar och arbetstagarintressena. Därför noterar jag med förvåning att Moderaterna tycks vara på väg bort från denna syn på arbetsrätten. Moderaterna föreslår ju att den enskilde arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren skall kunna avtala bort arbetsrätten. Jag kan inte tolka Moderaternas nya hållning på annat sätt än att man inte erkänner arbetstagaren som, i typfallet, den svagare parten i anställningsförhållandet. Eller också har man enbart tagit företagens parti vid intresseavvägningen. Jag kan hålla med om att då och då, i uppåtgående konjunkturer med brist på arbetskraft och med arbetstagare som vet att ta för sig, kan det vara arbetstagarens marknad. Men när konjunkturen vänder, eller när arbetstagaren blir förälder, blir sjuk eller inte har den färskaste utbildningen längre - då behövs det regler. Då behövs de regler som jag talar om, regler som på ett rimligt sätt balanserar olika intressen. Det var dessa principer som vägledde oss i Folkpartiet när vi i regering medverkade till den reformering av arbetsrätten som genomfördes under förra mandatperioden. Vi ansåg att en förlängning av provoch visstidsanställningen, undantaget för två personer från turordningsreglerna i LAS samt borttagande av veto och blockadmöjligheterna i MBL utgjorde de förändringar som var nödvändiga. Jag vill därför påpeka att vi från Folkpartiets sida inte är beredda att gå vidare i en uppluckring av turordningsreglerna än det undantag för två som gällde under 1994. Vi kommer i så fall in på en försämring av anställningstryggheten som i förlängningen kan leda till att arbetsgivaren allena kan råda över arbetstagarens anställningstrygghet, och detta är oacceptabelt. Det är oacceptabelt för alla oss som eftersträvar trygghet för den anställde och ett smidigt system för företagen, vilket i sin tur leder till nya och fler jobb. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 3 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag blir litet bedrövad när jag hör Elver Jonssons syn på den moderata politiken och kanske ännu mer bedrövad över att han inte läser våra motioner. Där står nämligen att det finns två alternativ. Det ena alternativet är att ha enskilda avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare. Detta tror jag är ganska naturligt i den nya, flexibla värld som vi lever i, i den nya datavärlden och i de nya företag som kommer fram där man knappast kan jobba på det gamla sättet. Det är den ena vägen. Den andra vägen, Elver Jonsson, är att man säger att de som inte vill ha den här typen av avtal har möjlighet att ha kvar det gamla systemet med kollektivavtal och andra regler som vi har. Vi säger alltså inte att man måste ta det ena eller det andra, utan i vanlig moderat ordning står vi för valfrihet. Vill man ha det ena väljer man det, vill man ha det andra väljer man det. Det står klart och tydligt i våra motioner. Sedan är det faktiskt inte så att vi över lag tycker att en arbetstagare är svag. Vi tror att många arbetstagare själva vill sluta avtal med arbetsgivare utan att göra det på fackliga grunder. Jag är också litet förvånad över att Elver Jonsson säger att man nu har hittat just den perfekta kombinationen: Man skall få undanta två arbetstagare. Är det på något sätt vetenskapligt bevisat att det är bra att undanta just två arbetstagare och att tre, fyra eller fem är fel? Är det någonting som de av Elver Jonsson och även av oss omhuldade företagarna säger så är det att man vill gå vidare mot att undanta fler personer än två som är väsentliga för företaget.
Herr talman! Min försiktiga fundering var närmast vad det berodde på att Moderaterna hade en uppfattning i regering - det är inte så länge sedan man satt där - och en annan nu i opposition. Nu gör Kent Olsson ett stort nummer av att man har två alternativ som man lägger upp på en bricka och bjuder på. Det första var det enskilda alternativet, och vad jag förstår är det detta som Kent Olsson förordar. Det andra var att ha kvar kollektivavtalen. Men det finns ju också en tredje modell, och det var just den jag berömde här, nämligen det som den förra regeringen föreslog riksdagen att lagstifta om, vilket också gjordes. Den har också visat sig - vetenskap och annat inräknat - vara en god balanspunkt just nu. Från liberalt håll har vi aldrig avvisat reformering av de regler som gäller - vi har i stället medverkat till det - men det gäller i varje läge att söka just balanspunkten. Det är vår deklaration för dagen.
Herr talman! Det var inte så att vi hade en uppfattning i regering och en uppfattning nu. Vår representant i Arbetsrättskommittén tidigare tyckte att man skulle ha undantag för fler än två personer, men vi beslutade ändå i regeringen att gå fram med ett undantag på två. Men därmed slutar ju inte politiken! För oss fortsätter politiken. Vi går vidare och ser de brister som finns i den nuvarande arbetsrätten. Det är därför vi säger att det kanske behövs undantag för fler än två. Det behövs andra förändringar, såsom jag tidigare har nämnt från talarstolen, i medbestämmandelagen och andra arbetsrättslagar. Vi ser också den möjlighet som finns i att man ger människorna själva valfrihet att välja egna avtal, såsom säkert många ungdomar vill göra - de vill jobba mer under en viss tid, mindre under en kortare tid. Vi är i dataåldern. Hur avgör man om man sitter hemma och arbetar eller sitter hemma och inte arbetar när man sitter med sin dator enligt alla de regler som finns i dag? Vi tror att detta behöver förändras, men vi ger som sagt två alternativ: antingen de gamla reglerna, som behöver reformeras, eller de nya i form av enskilda, individuella avtal. Det här är en politik som jag tror att Elver Jonsson så småningom också kommer att ansluta sig till. Världen står inte still, inte ens om man är liberal.
Herr talman! Vi behöver inte ansluta oss; vi är redan där. Problemet är att moderaterna är ute och far litet grand. Nu säger Kent Olsson att man nog egentligen inte tyckte så här i regering eftersom man hade en annan modell i Arbetsrättskommittén. Nu har man återvänt till några av sina grundståndpunkter, så det handlade alltså om en slalomsväng. Jag tror nu inte att det man ställde upp för i fjol var så mycket mer djupgående och värdebaserat. När det talas om att man kan lita på moderaterna så klingar det ändå litet ihåligt just nu. Folkpartiets linje är inte att välja sida eller, såsom man nu kan utläsa av en och annan moderat motion, att närmast rasera arbetsrätten. Folkpartiet är för en politik som är acceptabel för både arbetsgivare och arbetstagare.

Herr talman! Våra arbetsrättslagar kom till på 1970-talet, och de speglar i stort sett 1970-talets arbetsmarknad. De bygger på stora arbetsorganisationer med stora enheter, ett direkt ägande och en central styrning. I dag ser arbetsmarknaden helt annorlunda ut. Nya företags och anställningsformer växer fram. Verksamheter bolagiseras och läggs ut på entreprenad. Visstidsanställningarna ökar lavinartat. Allt det här innebär att skyddet och inflytandet för löntagarna har urholkats. Alla inser att det är dags att utveckla arbetsrätten. Vänsterpartiet har därför föreslagit att en parlamentarisk utredning skall tillsättas som har att föreslå en ny lagstiftning, en lagstiftning som säkrar alla anställdas rätt till trygghet och kompetensutveckling och som utvecklar demokratin och jämställdheten i arbetslivet. Utskottet avvisar Vänsterpartiets förslag. Man gör det med motiveringen att parterna just nu sitter i en arbetsrättskommission, vars främsta uppgift är att förnya arbetsrätten avtalsvägen. Det är i och för sig bra att man söker avtalslösningar. Naturligtvis är det önskvärt att parterna så långt som möjligt hittar långsiktiga lösningar avtalsvägen. Problemet är bara att det fortfarande är ägandets makt som råder i arbetslivet och som ligger i botten. Jag kan dela Elver Jonssons uppfattning att en arbetsrättskommission bara kan hitta dellösningar. Att förändra strukturen i botten går enbart att göra lagstiftningsvägen. Jag delar Elver Jonssons oro, men jag tror inte att vi har samma uppfattning om vart en lagstiftning skall leda. LO:s ordförande Bertil Jonsson uttrycker synen på arbetsrätten i förordet till skriften En ny arbetsrätt. Där står det: Arbetsrätten är inget annat än en maktfråga mellan anställda och ägare, mellan arbete och kapital. Jag delar den synen på arbetsrätten. Om man vill förändra maktbalansen är det svårt att hitta avtalslösningar. Det har varit den grundläggande frågan. Vänsterpartiet förordar att vi skall utforma en lagstiftning som förändrar den ojämna maktbalansen på arbetsmarknaden och som angriper de problem vi ser i dag med visstidsanställningar, ökad otrygghet, minskad demokrati och minskat inflytande. Det är svårt att förstå hur parterna skall kunna avtala om t.ex. inskränkningar i arbetsgivarnas anställningsrätt eller att begränsa arbetsgivarens rätt att ensam definiera när arbetsbrist uppstår. Det är också svårt att se hur parterna avtalsvägen skall kunna vidga arbetstagarbegreppet så att även franschising, uthyrning av arbetskraft, m.m. omfattas. Är det ens möjligt att lösa det avtalsvägen? Det behövs alltså en ny lagstiftning. Arbetsrätten är en skyddslagstiftning till förmån för den svagare parten, arbetstagaren. Det är därför enligt vår mening naturligt att även de medborgerliga fri och rättigheterna skyddas genom en uttrycklig bestämmelse även i arbetsrätten. Att företagen skall kunna bestämma att de anställda inte får sprida tryckta skrifter på arbetsplatsen är helt orimligt. I ett demokratiskt samhälle utgör yttranderätten ett grundläggande värde. Det är överordnat snäva företagsekonomiska intressen. Förra hösten uppenbarade sig t.ex. grava missförhållanden i företaget Medanalys. Vi känner alla till historien. Prov förväxlades, och patienternas hälsa sattes på spel. En av de anställda berättade att de var oroliga för att de skulle mista jobbet om de avslöjade missförhållandena. Hennes oro för att bli av med jobbet var berättigat. Nyligen har vi läst att ett antal ambulansförare har förlorat jobbet när de avslöjat att deras bilar, ambulanserna, inte var säkra. De saknade utrustning, m.m. Det finns fallet med Kjell-Erik Karlsson på Väröbruk, och busschaufförerna i Uppsala. Listan kan göras lång på anställda som har sagts upp därför att de har utnyttjat sin medborgerliga rättighet att yttra sig. Detta är fullständigt oacceptabelt. En anställd skall aldrig vara rädd för att avslöja missförhållanden. Det borde i dag vara en självklarhet, men det är det inte. Här krävs det en lagstiftning. Det kan vi inte lösa avtalsvägen. Den lagstiftningen skall garantera yttrandefriheten för arbetstagare. Det krävs nya ramlagar som är anpassade till dagens verklighet. Inom ramen för de lagarna har parterna sedan möjlighet att teckna avtal som förändrar, fördjupar eller förbättrar ramlagarna allt efter olika branschers specifika villkor och behov. Det finns frågor som enligt Vänsterpartiets uppfattning inte behöver utredas, och där en lagstiftning krävs snabbt. Det gäller bl.a. arbetsgivarens rätt att köpa ut arbetstagare trots att arbetsgivaren av domstol har ålagts återta en lagstridigt uppsagd arbetstagare. Den rätten har arbetsgivaren i dag, och den vill vi begränsa. Jag talar om 39 § i lagen om anställningsskydd. Här krävs ett principförbud som bara får genombrytas om särskilda skäl föreligger. Dessutom måste skadeståndet höjas kraftigt så att det sätts till en viss procent av arbetsgivarens årsomsättning. I flera år har Vänsterpartiet drivit frågan att det krävs en lagstiftning som ger deltidsanställda företräde till anställningar med fler timmar. Inget har hänt, utan i stället utreds frågan. Allt fler, de flesta kvinnor, tvingas till deltidsanställningar. Samtidigt fattar regeringen beslut om att minska rätten till akasseersättning för dem som kompletteringsstämplar. Det minsta dessa kvinnor kan begära av oss - det handlar ju framför allt om kvinnor - är att vi nu fattar beslut om att de har företrädesrätt till fler anställningstimmar. Frågan behöver inte utredas vidare. Det förekommer också en omfattande diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden. Det behöver vi inte utreda vidare. Vi vet detta. Det är bra att en utredning som skall titta på frågan är tillsatt. Det är jättebra. Men vi vet redan att invandrare diskrimineras vid anställningar. Det behöver inte utredas. Riksdagen kan lagstifta om ett utvidgat förbud mot etnisk diskriminering, så att det blir mer verksamt. Vänsterpartiet har lagt fram förslag om detta. Tyvärr har vi inte fått utskottets majoritet med oss. Herr talman! Från borgerligt håll görs det ofta gällande att arbetsrätten måste försvagas för att fler skall våga anställa. Det har jag hört här i dag från talarstolen. Man säger att arbetsrätten är ett hinder för ökad produktivitet. Låt mig en gång för alla punktera de myterna. De få vetenskapliga utredningar som finns visar tvärtom att en välutvecklad arbetsrätt befrämjar produktiviteten. Sanningen är att en utvecklad arbetsrätt gör att vi får effektivare företag. Det är en arbetsrätt som medför att arbetsgivaren fattar sakliga, motiverade beslut. När arbetstagarna är välutbildade, initiativrika och orädda främjas företagen, de anställda och landets intresse. Det är inte sant att företagen inte vill eller vågar anställa på grund av arbetsrätten. Det är i stället tillgången på kapital, ränteläge, m.m. som är problem för företagen, inte arbetsrätten. Det finns det också utredningar om. Herr talman! Naturligtvis står jag bakom Vänsterpartiets samtliga reservationer, men för att spara kammarens tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 4 och 8.

Herr talman! Jag vill göra en kommentar till det sista som Ingrid Burman berörde om sambandet med arbetsrätten och huruvida den hindrar eller underlättar nyanställningar. Jag har personligen under de senaste månaderna träffat ett ganska stort antal småföretagare. De anför detta som skäl. De tar ut relativt mycket övertid. Det finns nu en arbetsanhopning, men man är litet osäker på framtiden. Man vet inte om det kommer att hålla i sig, osv. De upplever att arbetsrättslagstiftningen gör det krångligt, omständligt och besvärligt att anställa. I stället försöker de att klara arbetsanshopningen med övertid och på andra sätt. Det är verkligheten så som den ser ut ute hos småföretagarna, Ingrid Burman. Dessa småföretagare är så fullt sysselsatta i sin produktion i sitt företag att de inte hinner läsa de vetenskapliga rapporter som Ingrid Burman hänvisar till. De lever i verkligheten. Det är den verklighet de har beskrivit för mig, och det är den som jag här refererar till.
Herr talman! Elving Andersson refererar till besöken i småföretagen. Jag tror säkert att den beskrivning som Elving Andersson ger är riktig och sann. Men redan under förra Arbetsrättskommitténs tid gjordes det en rad undersökningar. Bl.a. skickades det ut en enkät till personalchefer i ett urval av landets företag. Resultatet av undersökningen blev att det största hindret för att nyanställa inte var arbetsrätten och lagen om anställningsskydd. Det fanns andra problem. Hur detta står sig i förhållande till Elving Anderssons besök ute på småföretag får man väga och vikta. Det finns också en annan undersökning från Örebro där man undersökte 435 företag. 60 % av dessa sade att de inte tyckte att lagen om anställningsskydd var något stort problem. 30 % tyckte att det var ett litet problem, och 10 % tyckte att det var ett stort problem. I stället framhöll man just det som jag sade i talarstolen, nämligen att det handlar om finansiering, ränteläge, hur man skall få tillgång till kapital och om efterfrågan. Det är dessa utredningar som jag refererade till. Jag tror att de speglar verkligheten.
Herr talman! Jag håller med om att det är nyckelfaktorer för företagsamhetens expansion, som Ingrid Burman beskriver. Det gäller finansieringsfrågor, ränteläge, kapitalbildning och annat. Men där har vi en utveckling som är ganska positiv för stora delar av företagsamheten i Sverige i dag. Räntorna är på väg ner och efterfrågan ökar osv. Det paradoxala är att trots detta ökar inte antalet anställda. Detta är problemet. Då måste det finnas andra orsaker. Efter mina samtal med många småföretagare hävdar jag att en av orsakerna till detta är arbetsrätten. Ingrid Burman hänvisar till den tidigare arbetsrättskommitténs undersökningar. Där har man haft kontakt med ett antal personalchefer. Men jag pratar inte om den typen av företag som har personalchefer. Jag pratar om småföretag. Vi kanske har litet olika uppfattning om vad som är småföretag Ingrid Burman och jag. Det är företag med 2-5 anställda där den som äger företaget jobbar i produktionen tillsammans med de anställda. Han eller hon har inte tid att läsa vetenskapliga rapporter där det står att den verklighet som de själva upplever är felaktig, enligt Ingrid Burman. De har inte heller personalchefer, folk som sköter MBL-förhandlingar osv. De får till stor del försöka att klara ekonomiadministration och personaladministration på sin fritid efter den ordinarie arbetsdagens slut. Det är den verkligheten jag pratar om, Ingrid Burman. Där finns också en tillväxtkraft när det gäller nya jobb. Men vi måste sluta att ha regelverk som motverkar den expansionsmöjligheten.
Herr talman! Elving Andersson talar om att småföretagen har svårt att anställa och att arbetsrätten skulle vara ett hinder. När det gäller de undersökningar som jag refererade till kan det kanske vara bra för Elving Andersson att veta att de 435 företagen i stort sett var små företag. Det bör fånga en del av den målgrupp som Elving Andersson refererar till. När det gäller svårigheten att anställa och att det skulle underlättas av att vi rustar ner arbetsrätten hävdar jag fortfarande att det är en mytbildning. Visst har företag svårt att administrera saker när man inte kan avsätta resurser för det. Men jag förstår fortfarande inte att småföretagen klarar skatteredovisning, momsredovisning och allt detta, men när vi kommer till arbetsrätten har de problem. Man vågar inte anställa. Det är svårt. Det är krångligt. Man förstår inte regelsystemet. Detta är ju myter. Naturligtvis klarar man av den arbetsrätt och de bestämmelser som finns när man klarar av allt det andra. Det är inte svårt att anställa i dag. Det är mycket lätt. Man har också möjlighet att säga upp folk när de inte längre behövs. I dag har vi problem med att det finns massor med människor som har otrygga anställningar, som finns utanför arbetsmarknaden och som har dåliga anställningsformer. Vi behöver en arbetsrätt som skapar trygghet i anställningen, som skapar inflytande och där vi kan reglera kompetensutvecklingen. Då får vi ett effektivt företagande, och även ett effektivt småföretagande. Detta är Sveriges problem i dag. Att Elving Andersson sedan tillsammans med moderaterna bidrar till att skapa en mytbildning som skrämmer folk från att börja anställa när högkonjunkturen är i gång och det behövs arbetskraft får stå för
Herr talman! Visst handlar det om skatter och räntor, Ingrid Burman. Vi är överens om att det är en del som behövs för att få fler arbetstillfällen. Men det är ju inte så att Vänsterpartiet underlättar för småföretagen. Det är snarare tvärtom. Ni vill skärpa skatten. Det gör det ännu svårare att anställa människor. Ingrid Burman säger att det är en myt att det är svårt att anställa folk. Träffar Ingrid Burman aldrig småföretagare? Läser Ingrid Burman aldrig vad småföretagarna säger? Eller menar Ingrid Burman att småföretagarna inte talar sanning när de säger att de tycker att det är besvärligt att anställa folk? Jag läste upp tre citat från talarstolen tidigare som visar hur olika företagare såg på detta att anställa folk. Men Ingrid Burman tror alltså inte på detta. Hon menar att företagarna framför dessa åsikter, men att det egentligen är lätt att anställa. Jag tycker att det är en mycket konstig bild av företagsamheten. Gå i stället ut och träffa småföretagare och hör hur de ser på sin situation, Ingrid Burman! Jag hörde dessutom att Ingrid Burman sade att arbetsrätten inte är något hinder för ökad produktivitet. Den förändring som vi föreslår - inte den försvagning som Ingrid Burman talar om - innebär en förändring av arbetsrätten. T.o.m. socialdemokraterna håller med oss om detta. Fyra ministrar, Ingvar Carlsson, Leif Blomberg, Sten Heckscher och arbetsmarknadsministern, har sagt att vi behöver förändra arbetsrätten. Problemet för socialdemokraterna är att man inte vågar eftersom man då får problem med facket. Men att den behöver förändras är fullständigt klart. Där står tydligen Ingrid Burman helt ensam i den gamla kollektivistiska buren.
Herr talman! Jag kan glädja Kent Olsson med att även jag tillhör dem som tycker att arbetsrätten skall förändras. Jag tycker att jag ägnade hela min tid i talarstolen åt att påpeka detta. Jag kan också glädja Kent Olsson med att jag under flera års tid tillbringade den största delen av min arbetstid med att just besöka småföretagare. Jag är ganska väl insatt i hur de har det och dessutom i hur deras anställda har det. Problemet, Kent Olsson, är ju att moderaterna ägnar sig åt att påstå saker som det är mycket svårt att härleda bakåt. De få undersökningar som finns och som gör anspråk på att vara objektiva - de är inte många - säger att det största problemet i dag när det gäller att nyanställa folk inte är arbetsrätten. Det är helt andra saker. Det är ränteläget, det finansiella läget osv. Men Kent Olsson kan naturligtvis referera till enskilda personer. Det är mycket enkelt att göra det, särskilt när man har ett syfte med sina påståenden. När det gäller ränteläget och tillgången på kapital vill jag säga att det är allvarligt. Vänsterpartiet har lagt fram en rad förslag på området. Jag hoppas att Kent Olsson tar sig tid att läsa dem. Det är faktiskt så att arbetsrätten och trygghet i anställningen ökar produktiviteten. Det finns undersökningar som visar detta också. Vi behöver bara göra en internationell jämförelse och se hur produktiviteten är i de länder där man inte har en utvecklad arbetsrätt, regler för inflytande och där man inte kan spåra en trygghet i anställningen. Den jämförelsen är enkel att göra.
Herr talman! Men vi gör inte påståenden, Ingrid Burman. Vi talar med människor, och företagare efter företagare säger entydigt att de upplever arbetsrätten som ett bekymmer och vill ha förändringar. I skrift efter skrift, i tidning efter tidning sägs samma sak. Men Ingrid Burman säger att moderaterna påstår detta därför att det gynnar vårt syfte. Vårt syfte är faktiskt att få färre arbetslösa, och vi tror att vi klarar det om vi underlättar för företagen, för det är där som de nya jobben kommer. Jag har läst Ingrid Burmans och Vänsterpartiets motioner, och där vill man att arbetsrätten skall förändras, men knappast genom åstadkommande av färre regler. Man vill ha fler regler och förändringar åt ett helt annat håll än vad vi på moderat sida vill. Vi vill ha förändringar som gör det lättare att anställa människor, inte andra typer av förändringar. Gå ut och träffa småföretagare i morgon eller på fredag, Ingrid Burman, och säg till dem att de har fel - det är inte svårt utan mycket lätt att anställa folk! Då får vi se vad resultatet blir. Jag är ganska övertygad om att Ingrid Burman lever i en verklighet som inte gäller för oss småföretagare. Det blir troligtvis klara besked: Vi behöver förändringar för att kunna anställa fler människor. Det skall bli intressant att höra om Ingrid Burman kommer tillbaka på måndag och kan påstå något annat.
Herr talman! Jag kan återigen glädja Kent Olsson - också jag talar med människor. Många människor är mycket bekymrade över den situation som i dag råder, där anställningstrygghet, inflytande och kompetensutveckling har urholkats. Det gäller verkliga människor, som hyser stor oro. Jag kan också glädja Kent Olsson med att jag delar hans ambition att den viktigaste uppgift som vi i dag har är att bekämpa arbetslösheten, att sätta folk i sysselsättning. Men detta sker inte genom att vi försämrar arbetsrätten. Det kommer inte att bidra till att skapa fler sysselsättningstillfällen. Argumentet att vi skall försämra arbetsrätten härrör ur gamla motsättningar mellan ägandet av kapitalet och de arbetande. Naturligtvis skapar det utrymme för högre vinster och en ökad flexibilitet för dem som äger, om man inte behöver ta hänsyn till de anställdas trygghet, satsa på kompetensutveckling eller bidra till att utveckla former för inflytande. Men detta är inte det samhälle som vi vill bidra till att bygga upp. Att arbetsrätten i sig skulle vara ett hinder för att anställa folk är ett argument som enligt min uppfattning fortfarande är dåligt underbyggt och mer speglar ett intresse av att värna om den balans som finns i dag mellan arbetsgivare och arbetstagare. Min ambition är att denna skall förändras, men det har enligt min uppfattning ett mycket marginellt samband med sysselsättningsfrågan.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att peka på att Miljöpartiet har avgivit ett särskilt yttrande om arbetsrätten. Jag kommer att vara extremt kortfattad. I detta särskilda yttrande anför vi att man bör återgå till den turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist som gällde under år 1994 enligt 22 § LAS och som innebar att arbetsgivaren kunde undanta två anställda vid nedskärningar. Eftersom regeln genom sin utformning var till fördel särskilt för de små företagen, önskar Miljöpartiet en sådan återgång. Miljöpartiet vill självfallet inte bidra till att regeln skulle användas i diskriminerande syfte, och den var även så utformad att så inte skulle bli fallet. Små och medelstora företags sysselsättning kommer härigenom att främjas, och Arbetsrättskommissionen kommer därför förhoppningsvis att möjliggöra att turordningsreglerna underlättar behållande av kompetent arbetskraft som väl passar in i de mindre företagen. Herr talman! Miljöpartiet kommer inte att ställa sig bakom reservationerna vid betänkandet, utan vi nöjer oss med att detta särskilda yttrande avgivits.

Herr talman! I går kablades nyheten ut att arbetslösheten i Sverige nu är högre än vid motsvarande tid för ett år sedan. Av arbetskraften är 8 % öppet arbetslös, och tillsammans med dem som finns i åtgärder är arbetslösheten mellan 12 och 13 %. Under förra årets valkampanj gjorde socialdemokraterna en utfästelse om att arbetslösheten skulle vara nere på 5 % redan 1995, alltså i år. I den s.k. tillväxtpropositionen, som presenterades i förrgår, erkänner regeringen nu att den höga arbetslösheten kommer att bestå under resten av detta sekel. Dessa budskap går definitivt inte ihop. Vi har nu facit efter ett års regerande. I den fråga som socialdemokraterna vann valet på, kampen mot arbetslösheten, kan vi i dag konstatera att de har misslyckats. Hade väljarna då känt till dagens resultat, tror jag att valresultatet hade blivit ett helt annat. I dag, herr talman, behandlar vi ett betänkande som tar upp en pusselbit i ansträngningarna för att få fler i arbete - eller som nu är fallet i den socialdemokratiska tappningen: en pusselbit som förhindrar att fler får jobb. Det handlar om arbetsrätten och om de ökade möjligheter till anställningar som tidigare regler gav förutsättningar för. Socialdemokraternas återställare på detta område har varit till skada för framför allt småföretagens vilja att anställa fler. Det finns en gemensam reservation från de fyra partier som ingick i den förra regeringen, och den handlar om att de arbetsrättsregler som den införde skall återinföras. Jag yrkar bifall till reservation 1. Vidare har de tre partier som finns på det politiska mittfältet en gemensam reservation, där vi bl.a. pekar på nödvändigheten av flexibilitet i lagstiftningen, en flexibilitet som inte skall gå ut över anställningstryggheten utan i stället skall leda till att fler kan lämna sin arbetslöshet och få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta har tidigare här utvecklats av Elver Jonsson, som också föredömligt pekade på skillnaderna i förhållande till den moderata politiken. Arbetsrätten är, som jag sade tidigare, en pusselbit när det gäller att trycka tillbaka arbetslösheten. Jag hörde i det tidigare replikskiftet Ingrid Burman tala om att detta inte är det största problemet. Nej, låt vara att det kanske inte är det största problemet för företagarna, men det är en pusselbit som har betydelse för företagsklimatet och därmed möjligheterna att få fler i jobb. Regeringen klarar dessvärre inte att lägga det här pusslet rätt, och därför leder dagens majoritetsförslag från arbetsmarknadsutskottet inte till fler jobb. Eller kan socialdemokraternas representant i den här debatten, Paavo Vallius, tala om hur många nya arbetstillfällen som dagens riksdagsbeslut på det här området kommer att ge? Kampen mot arbetslösheten måste ändå vara det centrala också när vi diskuterar arbetsrättsområdet. Det skulle vara intressant att få ett besked om hur många nya arbetstillfällen som har tillkommit genom att arbetsrätten förändrades av den nuvarande riksdagsmajoriteten och hur många nya jobb som kommer till genom ert ställningstagande i dag på arbetsrättens område. Eller man kanske skall vända på frågan: Hur många fler arbetslösa har vi nu beroende på den socialdemokratiska återställaren och hur många förvägras att lämna arbetslösheten på grund av att arbetsrätten inte görs flexiblare? Det är faktiskt de frågorna som måste ställas till den majoritet som står bakom detta utskottsbetänkande. Får man fler i arbete genom att inte göra några förändringar alls nu, eller blir fler arbetslösa just på grund av att man inte gör några förändringar? Jag vore tacksam om Paavo Vallius i sitt inlägg kunde svara på den frågan.
Herr talman! Efter att ha hört Dan Ericsson tala från talarstolen måste jag faktiskt ställa följande fråga: Menar Dan Ericsson att problemet med arbetslösheten skall lösas genom att anställda får otryggare anställningsvillkor, mindre kompetensutveckling, sämre inflytande, begränsade möjligheter att använda sin yttranderätt osv.? Är det på det sättet som vi skall leda Sverige ut ur arbetslösheten? På vilket sätt skulle en försämrad arbetsrätt bidra till att öka sysselsättningen? Blir det fler jobb för att man gör det lättare att ersätta en anställd med en annan? Det är vad begränsningen i turordningsreglerna innebär.
Herr talman! Svaret på alla de frågor som Ingrid Burman ställde först är givetvis nej. Vi vill inte försämra tryggheten för anställda. Det vi vill göra är att ge fler arbetslösa möjligheten till ett arbete. Det är det varje diskussion på arbetsmarknadspolitikens område borde handla om. Ingrid Burman får gärna också svara på frågan hur många fler arbetslösa vi nu har på grund av de förändringar i arbetsrätten som Ingrid Burman bidrog till. Hur många fler arbetslösa har vi på grund av detta? Hur många förvägras ett arbete på grund av oflexibiliteten i arbetsrätten? Det är det som är den allvarliga frågan. Vi måste få fler i arbete! Vi måste ger fler tillträde till arbetsmarknaden. Det förhindras när vi inte får till stånd denna förändring i arbetsrätten. Det är som Elver Jonsson tidigare sade en balanserad förändring.
Herr talman! Det är bra att Dan Ericsson och jag har samma ambition, nämligen att hitta lösningar på problemet med den stora arbetslösheten. Det är också bra att Dan Ericsson inte tycker att det skall ske genom att vi försämrar för de anställda. Dan Ericsson vet lika väl som jag att det inte finns någon statistik på det han frågade om. Det är svårt att yttra sig. Sannolikt har ingen förlorat jobbet eller blivit nekad sysselsättning på grund av den s.k. återställaren. Det är ett antagande. Vad vi däremot vet är att det har tillskapats 100 000-138 000 nya arbetstillfällen. Tyvärr är de flesta visstidsanställningar, korttidsvikariat osv. Det är tråkigt. Men att spekulera i hur många som inte har blivit anställda tror jag är svårt. Det sannolika är att den siffran är noll.
Herr talman! Det är verkligt djärvt av Ingrid Burman att påstå att ingen har förvägrats jobb på grund av förändringarna i arbetsrätten. Vi vet att det inte är sant. Människor har faktiskt blivit arbetslösa eller just förvägrats arbete på grund av dessa förändringar. Det är verkligheten, Ingrid Burman. Det skall bli intressant att höra vad Paavo Vallius kommer att svara på samma fråga.

Herr talman! I detta betänkande behandlas totalt De fyra borgerliga partier som utgjorde regeringsunderlag i den förra regeringen begär i skilda motioner en återgång till det som gällde under 1994. Samtliga förslag som den av den borgerliga regeringen tillsatta Arbetsrättsutredningen lade fram innebär försämring för de anställda. De förändringar i arbetsrätten som den borgerliga majoriteten i riksdagen beslutade om skapade otrygghet och obalans på den svenska arbetsmarknaden. Motivet bakom besluten var att röja undan hinder för produktivitet och utveckling inom arbetsmarknaden och att det skulle bli lättare för arbetsgivare att nyanställa. Dessa förändringar, som beställts av Svenska arbetsgivareföreningen, beslutades av riksdagen med knapp majoritet. Tidigare har sådana förändringar ofta skett genom breda samförståndslösningar över blockgränserna. Den 16 december 1994 beslutade riksdagen att återgå till den arbetsrätt som gällde före 1994. Beslutet innebär goda och balanserade förutsättningar för den arbetsrättskommission som regeringen tillsatte att i första hand avtalsvägen förhandla fram en ny arbetsrätt.

En stabil arbetsrätt inför 2000-talet måste anpassas till lagstiftningen och reglerna i övrigt till de värderingar som allmänt gäller bland människor. Genom trygghet i arbetsrätten har man i Sverige skapat ett mycket bra förändrings och utvecklingsklimat i arbetslivet. De omfattande ändringar i arbetsorganisationen som har gjorts har skett i samförstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare. Där alla de anställda aktivt deltagit i förändringar och utveckling i företagen har man nått det bästa resultatet. Trygghet i anställningen skapar vilja till förnyelse och lojalitet på arbetsplatserna. Det första delmålet, att åstadkomma en långsiktig och stabil arbetsrätt som främjar flexibilitet och produktivitetsutveckling i företagen och i den offentliga sektorn, är en nödvändig förutsättning. En långsiktig och stabil arbetsrätt kräver antagligen att parterna gemensamt kommer fram till hur arbetsrätten skall se ut, eller att den lagstiftning som blir effekten av utredningens förslag är så utformad att den blir allmänt politiskt accepterad. De tre följande delmål som kommissionen tar sikte på gäller förhållanden som rör individen. Det gäller alltså följande: att tillgodose de anställdas behov av utveckling, inflytande, frihet och trygghet att främja jämställdhet mellan könen att främja invandrarnas villkor på arbetsmarknaden Dessa tre delmål har det gemensamt att de syftar till att stärka arbetstagarens eller den arbetssökandes ställning på arbetsmarknaden. En fri, kunnig, trygg, initiativrik arbetstagare främjar emellertid även det första delmålet, dvs. flexibilitet och produktutveckling. En rädd och otrygg arbetstagare eller arbetssökande innebär sannolikt färre synliga arbetsledningsproblem, men kräver i längden den initiativrikedom som utgör en förutsättning för en förbättring av konkurrenskraften och en ökad produktutveckling i Sverige. På detta sätt kan de fyra målen sägas hänga ihop. Moderaternas förslag om rätten att teckna individuella avtal mellan arbetsgivare och den enskilde arbetstagaren samt avskaffande av förhandlingsrätt är beställning från Svenska arbetsgivareföreningen och slår direkt mot löntagarorganisationerna. Min förhoppning är att moderaterna inser att den politik man bedriver i längden endast skadar svenskt näringsliv. Moderaternas politik, som påhejas av SAF och som går ut på att försöka slå sönder den fackliga verksamheten, kommer inte att lyckas. De svenska fackliga organisationerna kommer inte att släppa kraven på ett centralt kollektivavtal som normgivande riktlinje för hela Sverige. Utan kollektivavtal är det fritt fram för att lönesättningen inte skall vara en förhandlingsfråga utan arbetsgivarens verktyg. Detta skapar otrygga arbetstagare och är helt främmande för den svenska löntagaren. Det finns ingen motsättning mellan målet att uppnå en större individuell rättvisa och den verksamhet med starka fackföreningar som företräder individens intresse. Frågor som lönesättning, övergripande reglering av anställningsvillkor och anställningsförhållanden i övrigt kräver ett kollektivt handlande, som endast kan ske genom starka fackföreningar. För övrigt anser jag att de regler som finns i medbestämmandelagen när det gäller förhandlingsväsendet och den fackliga verksamheten är väletablerade och välfungerande och kräver för närvarande inga större förändringar. Herr talman! Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Paavo Vallius skall hållas räkning för att han sade att den förra regeringen hade för avsikt att ha system som gynnar produktionen. Han talar sig också varm för värdet av en bättre konkurrens och en starkare produktion. Därför blir det något av en omöjlig uppgift som Paavo Vallius tar på sig att försvara en återgång till ett system som uppenbarligen har hindrat att lösa de problem som många arbetslösa, inte minst unga, har när det gäller att få ett nytt jobb. Jag skulle vilja fråga om Paavo Vallius tycker att återställarna var bra. Jag tolkade hans inlägg så att han rent av tyckte det. Jag skall inskränka mig i övrigt till att endast ställa en fråga eftersom det är många som har begärt replik: Om nu parterna i Arbetsrättskommissionen kommer fram till att 1994 års regler var ganska bra och rent av förordar dem, kommer regeringen och socialdemokraterna att acceptera detta?
Herr talman! Jag sade i mitt inlägg att det var bra att balansen mellan arbetstagare och arbetsgivare kommer att återställas genom att man gick tillbaka till de gamla reglerna i arbetsrätten, att de nya på vissa punkter mera var lämpade för den moderna arbetsorganisationen och den situation som utveckling i arbetslivet ger. Arbetsrättskommissionen kommer naturligtvis att titta på frågan. Men jag är helt övertygad om att arbetsmarknadens parter tillsammans hittar bra lösningar. En förutsättning för att få en bra dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare var att man återgick till de gamla reglerna.
Herr talman! Är det inte, Paavo Vallius, att gå en omväg för att få ett bra samtalsklimat mellan parterna att genomföra lagändringar som uppenbarligen har försämrat och som, såvitt jag förstår, Paavo Vallius själv hyser tvivel på? När nu också Paavo Vallius bekänner att man bör ha balans i det här, känns det fel att återgå till det som har hindrat många att få jobb. Vad vi har förordat - och jag hoppas att också socialdemokraterna kommer till den insikten och politiskt vågar stå för det - är att söka finna den balans som främjar arbete och nyföretagande.
Herr talman! Den gamla borgerliga regeringen gjorde förändringar i arbetsrätten och skapade därmed en konflikt med de fackliga organisationerna. För att man skall ha ett bra förhandlingsklimat borde man ha ungefär jämlika förhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare så att man kan komma fram till bra och nya lösningar vad gäller arbetsrätten.
Herr talman! Paavo Vallius sade att allt är bra, att alla lagar är bra, att de kollektiva lagar vi har är bra och att vi moderater vill slå sönder facket. Vi vill inte alls slå sönder facket. Vi vill ge två möjligheter, som jag tidigare sade: Antingen skall man kunna stifta egna avtal eller också skall man följa den gamla vägen. Men vi vill alltså förändra de lagar som vi har i dag. Statsministern och ett antal andra ministrar har sagt att den arbetsrätt vi har inte är bra, och så hör man Paavo Vallius säga att arbetsrätten är bra och att arbetsrättskommissionen skall lösa detta. Min fråga till Paavo Vallius är: Om nu inte arbetsrättskommissionen löser detta, om nu arbetsrättskommissionen blir oenig, vad händer då? Kommer ingenting att hända då, trots att man även från Socialdemokraternas sida tycker att arbetsrätten inte är bra? Vad kommer som sagt att hända, och när får vi i denna riksdag något besked som inte bara är utredning på utredning? När tänker Socialdemokraterna göra något för alla dessa människor som är arbetslösa? Det tror jag att hela riksdagen väntar på ett besked om. Som sagt var: Vad händer om man inte kommer överens?
Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen har gjort väldigt mycket för de arbetslösa. Framför allt har den ekonomiska politik som man framgångsrikt har bedrivit under de senaste åren gjort att det har skapats 100 000 nya jobb. Jag tror inte att arbetsrätten har varit något hinder för de tillkomna 100 000 nya jobben. Svaret på frågan om vad man skall göra om arbetsrättskommissionen inte kommer till avtalslösningar är naturligtvis att man då måste se över det hela. Jag tycker ändå att kommissionen skall ha en rimlig chans att hitta lösningar utan att man höjer pekfingrar och ställer ultimatum att om kommissionen inte kommer överens kommer man att göra si och så. Det är inget bra utgångsläge för en kommission som förutsättningslöst skall diskutera dessa frågor och komma fram till bra avtalslösningar.
Herr talman! Det är intressant att höra att Paavo Vallius tycker att det är framgångsrik politik att det är flera arbetslösa nu än för ett år sedan. Det är han nog ganska ensam om att tycka. Jag tror inte att de arbetslösa vi har ute i landet uppskattar kommentarer om att socialdemokraterna för en framgångsrik politik när Sverige har fler arbetslösa än tidigare. Paavo Vallius säger också att han inte tror att arbetsrätten är ett hinder. Men samtidigt har man ju tillsatt en kommission nu för att man inte visste hur man skulle bete sig. Det fanns en arbetsrättskommitté tidigare som var på väg att lägga fram förslag, men den lade man ner och så tillsatte man en kommission. Nu har den hållit på i över ett år, och vi har inte hört någonting under detta år om vad som har hänt. Kommissionen skall, enligt vad som sägs, lägga fram ett förslag i mars, och dit är det i stort sett fem månader. Men fortfarande har vi inte hört ett enda förslag. Innebär det att Paavo Vallius är nöjd med den arbetsrätt vi har nu, eftersom han inte kan säga någonting om vad som är på gång och vad som kommer att ske? Fortfarande har jag inte fått svar på frågan: Om man är oense i kommissionen, kommer då de nuvarande lagarna att gälla? På fackets begäran tog ju Jag tycker att en intressant fråga för alla företag är om Socialdemokraterna är beredda att ändra arbetsrätten. Det vore intressant att få reda på det nu.
Herr talman! Det är klart att vi socialdemokrater är beredda att ändra arbetsrätten och arbetsrättslagarna. Det är därför en kommission har tillsatts för att titta på de frågor i arbetsrätten där det finns möjlighet att komma fram avtalsvägen. Genom en dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare är förhoppningen att man skall kunna träffa avtal på så många områden som möjligt i arbetsrätten. Om det sedan efteråt visar sig att det finns saker och ting som regering och riksdag borde rätta till så gör man naturligtvis det. Men att här ställa ultimatum för arbetsrättskommissionen vore fel. Vi skall låta kommissionen arbeta i lugn och ro, så att de kan komma fram till bra lösningar. Därefter kan man eventuellt ändra i lagstiftningen.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
Men det finns ju ingenting av denna omprövning, ingenting av tänkandet att man kanske gjort en del misstag. Därför kvarstår min fråga som jag ställde i mitt anförande. Eftersom Socialdemokraterna tycker att det är en riktig politik som nu bedrivs på arbetsrättens område, undrar jag hur många jobb den har skapat. Den centrala frågan måste ju nämligen vara att vi skall få fler människor i arbete. Hur många fler har man fått i arbete på grund av denna återställare? Eller är det så, som jag antydde, att det faktiskt är fler som nu förvägras möjligheten till arbete på grund av återställaren. Jag skulle vilja ha ett svar på just dessa frågor.
Herr talman! Arbetslösheten ökar för tillfället. Men man får inte bortse från det faktum att det har tillkommit 100 000 nya jobb under den senaste tiden. Det är 100 000 människor som har fått nya jobb och sysselsättningen har ökat. Arbetsrätten har inte utgjort något hinder för dessa människor att få arbete. Att sedan exakt säga hur många jobb som har försvunnit eller tillkommit på grund av arbetsrätten kan varken jag eller Dan Ericsson. Det finns ingen statistik över det. Men det glädjande är att 100 000 nya sysselsättningstillfällen har skapats under den socialdemokratiska regeringsperioden och att optimismen på arbetsmarknaden har ökat så mycket att 56 000 människor för första gången fått inträde på arbetsmarknaden. Det är välutbildade människor som har fått nya jobb medan de som har varit långtidsarbetslösa har fått stå tillbaka. Tyvärr har arbetslösheten ökat. Men faktum är att tack vare den optimism som den socialdemokratiska politiken har skapat har det tillkommit

Herr talman! Det var under den borgerliga regeringsperioden som arbetslösheten trefaldigades och underskottet i statsbudgeten fyrfaldigades. På ett år har förtroendet nu återskapats för svensk ekonomi. Nu förstärks kronan och räntan går ner, vilket gör att investeringarna i företagen ökar. Det är tack vare den goda socialdemokratiska ekonomiska politiken som detta sker. Det tar en viss tid att rätta till de misstag som gjordes av den tidigare fyrpartiregeringen, inklusive kds.
Herr talman! Det finns kanske anledning att påminna Paavo Vallius om att han befinner sig i Sveriges riksdags plenisal och inte på något torgmöte. Det låter mer som inlägg på ett torgmöte under en hetsig valrörelse än som en saklig diskussion. Faktum är ju att den mycket snabba och kraftiga försämringen för svensk arbetsmarknad hade börjat långt före regeringsskiftet 1991. Förändringen mot en snabb, positiv förbättring skedde långt före regeringsskiftet 1994. Det är sanningen. Vi kan väl för en gångs skull vara överens om den historiebeskrivning, så att vi slipper hålla på med detta retoriska resonemang som inte leder någonstans. Det var ett par andra saker i Paavo Vallius anförande som också förde tankarna till ett torgmöte, att de förändringar som den förra regeringen gjorde i arbetsrätten var ett beställningsarbete av SAF. Det är ju inte sant. Det vet ju Paavo Vallius också, inte minst därför att SAF riktade mycket stark kritik därför att man ville ha förändringar av ett helt annat slag osv. Paavo Vallius talade också om den kraftiga maktförskjutning som då skedde från svensk arbetsmarknad genom den förändring som man var tvungen att återställa för att få ett samtalsklimat. Att man höjde längsta tiden från sex till tolv månader för provanställningar och anställningar vid arbetstoppar med möjlighet att undanta två nyckelpersoner från LAS i samband med uppsägningar, innebar det kraftiga maktförskjutningar på svensk arbetsmarknad? Kan Paavo Vallius verkligen hävda det samtidigt som han hävdar att han är seriös i debatten? Jag är förvånad.
Herr talman! Dessa två punkter är en klar markering mot de fackliga organisationerna. När det gäller lagen om anställningsskydd och de turordningsregler som gäller nu och som gällde före 1994 blev det i praktiken en dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare när man hamnade i det svåra läget att man skulle minska personal på grund av arbetsbrist. Det finns en möjlighet med dagens lagstiftning att i förhandlingarna undanta vissa nyckelpersoner som har kompetens som är viktig för företaget. Det fanns inget hinder för att gå ifrån turordningsregeln. I de flesta förhandlingar var inte detta något problem. Däremot blev det problem när man därefter ändrade lagen, därför att då hade man klart och tydligt ställt sig på arbetsgivarens sida och sagt att arbetsgivaren, utan dialog med de fackliga organisationerna, kunde undanta vilka två personer som helst utan någon motivering till att dessa personer skulle få stanna kvar i företaget. Detta var en klar markering mot de fackliga organisationerna.
Herr talman! Språkbruket förändras allteftersom debatten fortsätter här. Tidigare var förslagen "en kraftig maktförskjutning på den svenska arbetsmarknaden". Nu är Paavo Vallius formulering att det är en klar markering, och det är kanske en mera sansad bedömning. Det skadar kanske inte att vara litet aktsam med språket. Tillväxtpropositionen lades ju fram för ett par dagar sedan. Vi är överens med regeringen om skrivningarna. Det finns där ett intressant stycke om arbetsrätten: Arbetsrätten behöver förändras. Arbetsrätten skall ge den enskilde löntagaren ett gott rättsskydd och medbestämmande på arbetsplatsen samt stimulera till det utvecklande arbetet. Den skall också vara utformad så att den inte försvårar för företagen att expandera och nysatsa. Jag tycker att det är en väldigt bra skrivning. Men bakom den döljs naturligtvis det faktum att det nuvarande regelverket är ett hinder för expansion och nysatsning. Det är bra att Centern och regeringen är överens om att vi skall slå in på den vägen. Det är bara att beklaga att vi tappat en del tempo på vägen. Det vore intressant att få någon vision eller några idéer från Paavo Vallius och Socialdemokraterna om vilken typ av förändringar man ser som nödvändiga för att åstadkomma en förändrad arbetsrätt. Vi har tidigare i debatten sagt att vi inte löser problemen enbart genom kollektivavtal. En del av arbetsmarknaden omfattas ju inte i det sammanhanget. Det måste således till en förändrad lagstiftning.
Herr talman! Jag har själv i företag varit med om förändrings och utvecklingsarbete. Man har i en dialog med arbetsgivaren varit överens om allas rätt till utveckling. Vidare har ansvar och befogenheter för alla samt målstyrning och lagarbete varit viktiga punkter i förändringsarbetet. Allt detta har alltså skett i en dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Något annat mål har aldrig funnits i det utvecklingsarbetet. Jag tror att en modell för hela svenska arbetsmarknaden är att man genom en dialog mellan anställda och arbetsgivare kommer fram till bra lösningar när det gäller ständig utveckling och förändringsprocessen i företag; detta för att man skall kunna konkurrera och öka de anställdas kompetens. Därmed kan både företagare och arbetstagare dra nytta av detta. Mot den bakgrunden menar jag att arbetsrätten skall förändras, så att man i samarbete kan utveckla arbetsrätten på ett sådant sätt att möjlighet ges till utveckling i företagen.
Herr talman! Det är bra med avtal och det är bra med en dialog. Problemet är bara att inte alla problemen på arbetsmarknaden därmed lär bli lösta. Det krävs också en viss lagstiftning. När det gäller yttrandefriheten och dess begränsningar vill jag fråga Paavo Vallius - vi har sett flera exempel när det gäller just detta med att få behålla sin anställning och att kunna yttra berättigad kritik osv.: Kommer man att kunna lösa det och säkra yttrandefriheten genom avtal och i Arbetsrättskommissionen? Är detta troligt? Utköpen - 39 §: Arbetsgivaren har faktiskt rätt att med några månadslöner köpa ut en felaktigt uppsagd arbetstagare, trots att Arbetsdomstolen sagt att uppsägningen var felaktig. Kan man lösa det genom avtal och genom Arbetsrättskommissionen? Etnisk diskriminering finns i anställningsförfarandet men är ofta dold. Hur skall man kunna lösa det avtalsvägen och i Arbetsrättskommissionen?